Fru talman! Jag har förstått att utbildningsministern genom sitt brev tidigare hade inbjudit forskningsstiftelserna att diskutera de här frågorna men att det förslaget blankt avvisades. Det är beklagligt. Det känns skönt att det ytterligare bekräftas att det beslut som vi kommer att ta om forskningsstiftelserna är ett riktigt beslut. Man kan tycka vad man vill om den behandlingen, men de som drabbas är doktorander och forskare ute på våra institutioner. De är djupt oroade över detta finansieringsglapp. De har litat på regeringen och på Carl Tham. Jag hoppas nu att utbildningsministern är villig att försöka överbrygga de här motsättningarna som har uppstått, och det som nästan kan kallas en förtroendekris. Jag har en fråga till, och det gäller besparingarna för 1999 som är aviserade i propositionen under B 48 och som rör 1 miljard kronor. Jag skulle gärna vilja att utbildningsministern antydde något om vad de kan gälla.

Fru talman! Carl Tham antydde nyss att när samordningen mellan stiftelserna och råden har etablerats skulle man ta upp en diskussion med forskarsamhället och diskutera de stora och övergripande frågorna. Det har nu gått två år av den här mandatperioden. Det vi invänder mot är just att det har gått något slags stiftelsedille i hela forskningspolitiken. Vi har alltså för den tillämpade forskningen i landet ca 40 miljarder per år, som används där. 20 miljarder i vår budget är anvisade för den typen av forskning. Vi har en ordentlig obalans mellan den växande tillämpade forskningen och grundforskningen, som också svarar för forskarutbildningen. Vi har för länge sedan också hört rop på en ökad satsning på forskarutbildningen, därför att det behövs fler forskare. Då är det oroande att den här regeringen går in på det tredje året utan att vi får ens en analys av de behov som finns. Vad har vi för behov av grundforskning? Vad har vi för behov av forskarutbildning? Hur många nya forskare behövs det? Den omfördelning som har skett nu har inte motiverats utifrån några sådana här analyser. Hela forskningspolitiken verkar sväva i något slags tomt intet. Nu lugnar utbildningsministern de forskarstuderande med att säga att doktorandtjänsterna ej berörs. Det är väl ingen tröst när vi saknar 2 500 doktorandtjänster. Vi skall ju utöka forskarutbildningen, var finns de pengarna? Inser inte utbildningsministern att det är allvarligt att man har ca 1,4 miljarder totalt till forskningsråden, som skall svara för grundforskningen. En del av de pengarna skall dessutom öronmärkas, som har skett i den här budgeten, så utrymmet är ännu mindre. Det är allvarligt att vi har den obalansen. Miljöpartiet är det enda parti som har en lösning på det här problemet. Vad anser utbildningsministern om det förslaget?
Fru talman! Det är klart att man kan ha lösningar på nästan alla problem om man anser att man har pengar. Då är det lätt att ha lösningar på det mesta. Pengar skall då tråcklas fram på olika sätt. De kan tråcklas fram genom besparingar på t.ex. vuxenutbildning eller de kan plockas fram genom olika former av skattehöjningar, avdrag eller vad man vill. Till sist handlar det ändå om att det är skattepengar som skall fram. Jag håller med om att forskarutbildningen är central. Det framgår också av propositionen. Vi avser även att återkomma till frågan hur den skall utformas i framtiden, så att det blir hög kvalitet och samtidigt en något snabbare genomströmning än vi har i dag. Vi kan återkomma till den frågan också i den här diskussionen. Det är alldeles riktigt att det behövs fler forskare. Däremot är det inte riktigt att hävda att det har skett en oerhörd neddragning inom grundforskningen under många år och att man kan hitta någon sorts objektivt fastställd balanspunkt mellan å ena sidan vad som kallas grundforskning och å andra sidan tillämpad forskning. I själva verket är gränsytorna mellan dessa alls inte så klara som det kan förefalla i diskussionen. Mycket av sådan forskning som är nyttobestämd, t.ex. på just det biomedicinska området, är till sin karaktär grundforskning och avsedd att leda fram till praktiska resultat. Med grundforskning menar jag att man uteslutande söker lösa vetenskapliga problem utan inriktning på något speciellt område. Annan forskning åter har inte den inriktningen. Båda dessa forskningsverksamheter måste finnas i ett väl fungerande forskningssystem. Det gör de också i det svenska samhället i dag. Men att tro att man genom en analys skulle komma fram till att det finns någon sorts objektiv siffra som anger hur mycket man skall ha till det ena eller det andra är med förlov sagt att ha för stora anspråk på vad som kan komma fram genom ekonomisk analys. Det finns inga sådana möjligheter. Det har visat sig många gånger när man har gjort försök.
Fru talman! Jag inledde alltså mitt anförande med att säga att de nedskärningar som finns inom forskningspolitiken är berättigade och nödvändiga med hänsyn till landets ekonomiska situation. Det är inte alls det detta handlar om. Det handlar om en ren intern fördelningsfråga: Vad kan vi göra för att stödja grundforskningen? Jag har heller aldrig påstått att grundforskningen skulle ha minskat sedan 60-talet. Den har ökat, men den har ökat i mycket liten takt jämfört med den tvärvetenskapliga forskningen. Det är där problemet ligger. Analyserna som jag efterlyser är naturligtvis oerhört viktiga om vi skall kunna kvalitetssäkra den tillämpade forskningen och grundforskningen här i landet. Vad har vi för resurser i ett litet land att göra den här utbyggnaden och ändå veta att vi står på stadig grund och behåller kvaliteten? Vi ser i varje fall ingen sådan analys bakom de förslag som föreligger i budgeten. Vi måste alltså få fram det. Hur många spetsforskare har vi i landet? Hur många till behöver vi? Inom vilka områden behövs de? Var skall det satsas på utbildning? Vi kan inte vänta år efter år på att få fram de här analyserna och förslagen. Till sist: Vad anser utbildningsministern om det enda alternativ till den forskningspolitik som nu föreslås som finns, nämligen Miljöpartiets förslag till grundforskningsavdrag? Det är ett betydligt smidigare och bättre sätt att genomföra en bra balans mellan den tillämpade forskningen och grundforskningen.
Fru talman! Det finns en analys av det slag som efterlyses. Statistiska centralbyrån har på Utbildningsdepartementets uppdrag gjort en synnerligen omfattande redovisning av hur mycket som satsas på forskning på alla tänkbara längder och bredder. Vi övervägde ett ögonblick att bifoga denna som en bilaga till forskningspropositionen, men vi ansåg att den då skulle ha blivit ännu tjockare. Dessutom har riksdagens ledamöter ändå denna till sitt förfogande. Det arbetet har självfallet varit en viktig grund när vi har arbetat med forskningspropositionen och finaliserat den. Jag vill inte hålla med om att vi har fått den här stora obalansen. Det finns ingenting som tyder på det. När man tittar just på kvalitetsbedömningarna av svensk forskning, och sådana kommer ofta, ser man att det inte finns någonting som tyder på att Sverige härvidlag skulle ha en dålig ställning. Dessa kvalitetsbedömningar görs, och måste enligt min mening göras, av forskarna själva. Det är ofta forskningsråden som tar initiativ till dem. De utförs av internationellt välrenommerade forskare som granskar det svenska forskningssystemet, och de ger genomgående mycket högt betyg. Det de däremot efterlyser, också nästan alltid genomgående, är att det är för litet samverkan mellan de olika forskningsdisciplinerna och att det är alltför snäva forskningsområden man ägnar sig åt i förhållande till forskningsbehoven på olika områden och att det därför finns goda skäl till en ökad samverkan. Det är därför som regeringen i forskningspropositionen föreslår tillsättandet av en särskild samrådsgrupp mellan forskningsråden som väsentligen består av forskningsrådens egna representanter, för att åstadkomma just denna samverkan som så många andra internationella bedömare har krävt. Därigenom tror jag att det som Gunnar Goude efterlyser, nämligen större tvärvetenskap, också skall kunna infrias.
Fru talman! När jag lyssnar till företrädarna för Vänstern, Miljöpartiet och Carl Tham för Socialdemokraterna får jag intrycket att man är tvungen att göra nedskärningar på forskningens område. Så är det inte. Vi är ett litet land. Vi vill inte konkurrera med låglöneländer i Östasien. Vill vi kunna konkurrera och behålla vår levnadsstandard måste vi vara bättre och ha bättre produkter än dessa länder som har låg lön som sin konkurrensfaktor. Vi kristdemokrater har en 1,4 miljarder starkare budget än socialdemokraterna. Ändå försvarar vi de svagare grupperna. Vi ger 6 1⁄2 miljarder mer än regeringen till sjuka, till omsorg.

Fru talman! Hållbarheten i kristdemokraternas budgetalternativ är jag övertygad om noga har diskuterats i gårdagens debatt. Det håller inte. Man kan naturligtvis önska sig allt gott på alla goda områden, men det finns också en räkning som skall betalas. Det är den räkningen som man vill komma ifrån. Vi har en situation där vi skall konkurrera med andra länder. Det är helt riktigt. Men det kan vi inte göra om vi har en ränta av det slag som vi hade när den här regeringen tog över eller ett budgetunderskott som ligger över 12 % av BNP. Det är grundläggande för all konkurrens att man har en stabil ekonomi. Det är icke heller så att de besparingar som nu genomförs på något sätt kommer att innebära att vi har mindre konkurrenskraft i framtiden. Svensk forskning kommer, vilket många gånger har påpekats här i diskussionen och vilket egentligen ingen har bestritt, nästa år att få större resurser till sitt förfogande än vad forskningen har i dag.
Fru talman! Vi närmar oss den sista repliken i den här delen av debatten. Jag skulle vilja att Carl Tham utvecklade hur han skall överbrygga den djupa förtroendeklyfta som alla dessa debattartiklar ger uttryck för. När han har fått frågan tidigare har han sagt: Får vi bara som vi vill, så skall vi sedan lyssna. När vi väl genomfört nedskärningen är vi idel öra. Enligt min - och uppenbarligen forskarnas - mening visar Carl Tham en bristande lyhördhet för den oro och den varning som dessa hundratals professorer och forskare uttrycker. Han säger att detta tillhör budgetprocessens överdrifter och kallar det för budgetpropaganda. Det löser sig 1997, säger han, och vill trösta 2 000 forskare med att allt nog blir bra, och de slipper gå ifrån sina forskningsprojekt. Hur?
Fru talman! Tuve Skånberg gav ju själv i sitt anförande ett ovanligt lyckat exempel, måste jag säga, på vad man verkligen kan kalla för budgetpropaganda. Det utmålas att praktiskt taget all forskning här i landet skulle upphöra - t.o.m. nobelpriset skulle på något sätt dras in. Det tycker jag var ett nästan oslagbart exempel på detta. Om man skall genomföra besparingar på ett område mobiliseras naturligtvis alla de krafter som inte vill ha besparingar på just det området. Det är i allra högsta grad en naturlig process och behöver alls inte vara beroende av några politiska motiv. Det är naturligtvis också lätt att säga att man skall vara lyhörd för dessa argument. Ett par hundra miljoner till skulle väl ändå inte vara omöjligt i en så stor budget. Men en regering som faktiskt vill se till att Sverige får en fungerande ekonomi kan inte vara lyhörd för den typen av synpunkter. Är man det måste man vara det på alla områden, och då hamnar vi där Sverige 1994. Det är därför man måste genomföra besparingar, även om det finns motstånd. På det här området, till skillnad från andra områden, ökar ändå de samlade resurserna. Säg mig något annat område inom statsförvaltningen där vi får en sådan kraftig ökning nästa år som vi får på just det här området. Till de nära 200 miljoner som vi har nämnt här som ökningen blir nästa år kommer ju också satsningen på högskolan. Så på det här området får vi ändå, trots besparingar, en ökning. Därför är också dessa besparingar möjliga att genomföra, och de kommer inte att få de katastrofala konsekvenser som Tuve Skånberg här har försökt utmåla.

Fru talman! Det finns flera viktiga mål för miljöpolitiken. Det framgår också i budgetpropositionen under anslagsområde nr 20. Målen är: skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja långsiktig hushållning med naturresurser, skydda natur och kulturlandskapet m.m. Det här är gemensamma mål, som i princip alla kan ställa sig bakom, och det är viktiga mål. När det gäller frågan om hur vi skall uppnå dessa mål kan vi ha olika uppfattningar. Från moderat sida skulle jag vilja redovisa några principiella synpunkter just när det gäller sättet att uppnå målen. Vi menar att det är oerhört angeläget och viktigt att man får med sig alla människor ute i landet när det gäller att uppfylla målen. Vi vet att konsumentinflytandet är starkt. Vi vet att miljöinflytandet och miljöintresset bland våra konsumenter har ökat mycket kraftigt. Vi vet också att miljömedvetenheten bland företag och producenter också har ökat. Jag hörde t.ex. för en tid sedan en representant för en länsstyrelse här i landet säga: När vi för tio år sedan från länsstyrelsen åkte ut och talade med företagen om miljöfrågor fick landshövdingen ganska ofta därefter påringningar om hur omöjliga de är på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Sådant förekommer inte i dag, därför att i dag är medvetandet om miljöfrågorna så stort ute bland företagen. Dessutom har man skapat positiva kontaktmöjligheter och respekt för varandra mellan i det här fallet myndigheterna och producenterna. Vi menar att detta är en väg som vi måste gå vidare på när det gäller frågan om att avväga metoder för att uppnå viktiga mål. Ett annat viktigt hänsynstagande är människovärdet. I den överdrivna miljödebatten försöker många nedvärdera människan och säga att människan bara är en del i ekosystemet. Visst är vi en del i ekosystemet, men vi är ändå skapelsens krona. Vi har ett stort ansvar. Vi har förstånd, samvete, hjärta och hjärna. Därför har vi detta speciella ansvar. Om vi förnekar människans suveränitet nedvärderar vi också människans möjlighet att lösa miljöproblemen. Vi moderater vill starkt poängtera människans möjligheter i det här sammanhanget eftersom människan har förnuft. Jag vill också peka på värnandet av välfärden. Fattigdom har svårt att värna miljön. Det är inte särskilt relevant att gå ut och t.ex. kräva långtgående djurskyddskrav hos människor som fattigdomen grinar i ansiktet. Det är inte särskilt heroiskt att kritisera dem som hugger ned den sista busken på mils avstånd när vi vet att kölden biter i deras skinn. Här finns ett samband mellan välstånd och möjligheten att lösa framtida miljöproblem. Vi moderater vill inte med detta säga att de som nu lever i utvecklingsländerna inte skall ta miljöhänsyn. Vi måste i stället försöka hjälpa till så att vi på hela detta runda klot tar miljöhänsyn. Men då måste också vi i vårt eget land se kopplingen mellan att vi själva har ekonomiska möjligheter, stabilitet och välfärd och att vi utifrån den förutsättningen kan klara miljöproblemen i stort. Samspel måste det vara mellan å ena sidan de enskilda människorna och företagen och å andra sidan lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Ett intressant exempel på det området är frågan om produktionsansvar. Jag kan ta byggnadsindustrin som ett exempel på produktionsansvar och återanvändning. Där arbetar man nu mycket långtgående med egna modeller som i viss mån kommer i konflikt med Kretsloppsdelegationens syn på hur man skall hantera dessa frågor. Från moderat sida menar vi att vi i mycket stor utsträckning skall lyssna på den näring det gäller, därför att mam där har den bästa kunskapen. Vi skall pröva de metoder som näringen presenterar. Skulle det sedan vara så att man misslyckas, ja, då får vi också gå in med starkare åtgärder. Men låt oss först pröva den frivillighet som faktiskt har visat sig ge bättre resultat i många sammanhang än vad politiska beslut gör. Ekonomiska styrmedel var vi moderater mycket tidigt ute med i olika sammanhang på 80-talet. Det var bl.a. vi som krävde att vi skulle avsätta pengar till dem som satsade på katalysatorbilar. Det här var kanske en av de viktigaste miljösatsningarna. Många ifrågasatte då, under 80-talet, ekonomiska styrmedel. Men vi har drivit frågan, och i dag ställer praktiskt taget alla upp på de här tankarna. Vi har i vissa sammanhang fått kritik för att vi inte har ställt upp. Därför är det viktigt för oss att säga att man inte kan och inte skall se miljömässiga ekonomiska styrmedel som nya finansieringskällor när det gäller statens utgifter. Det är bl.a. därför som vi har sagt nej till en del pålagor som har presenterats under den senaste tiden under täckmanteln att det är miljöbaserade ekonomiska styrmedel. Egentligen skall principen vara den att de pengar man får in genom ekonomiska styrmedel skall gå direkt till miljöfrämjande åtgärder av olika slag. Fru talman! Det skulle nästan vara omöjligt att inte nämna energin i samband med att vi diskuterar miljöfrågorna. Vi är överens om att växthuseffekten är en av de största miljöfrågorna, kanske rent av den största. Det är en fråga man diskuterar internationellt. Vi vet också att koldioxidutsläppen i det här sammanhanget är utomordentligt viktiga. Här kommer energipolitiken in i bilden. Det skulle vara ett miljösvek att inte ta upp energifrågan i de här sammanhangen. Om vi skulle ersätta den kärnkraft vi har med kol skulle koldioxidutsläppen öka med ungefär 100 %. Skulle vi ersätta den med olja ökar koldioxidutsläppen med ungefär 77 %, och skulle vi ersätta den med gas ökar koldioxidutsläppen med ungefär 50 %. Till detta kommer svaveldioxid och kväveoxidutsläpp. Då säger många: Men det är ju inte aktuellt. Låt mig då bara påminna om att en av de partiledare vars parti nu finns med i energiöverläggningarna - Olof Johansson - mycket klart har uttalat att han kan tänka sig att man använder fossilgas under en övergångstid. Anders Sundström har också uttalat sig i den riktningen. Och hur går det med våra nationalälvar i det här sammanhanget? Det här är utomordentligt viktiga frågor som måste ingå i den övergripande miljöpolitiken, fru talman. Med vilken respekt kommer Sverige att mötas internationellt, där vi har skrivit under koldioxidmål, när vi samtidigt fattar beslut som innebär att vi inte ens kan uppfylla målen på hemmaplan? Energipolitiken och miljön är kanske den viktigaste frågan just nu, och i den diskussionen kommer vi moderater att ställa oss på miljöns sida.

Fru talman! Det är lätt att ha en pessimistisk syn på miljöproblemen. Vi får ständigt ny information om lokala miljökatastrofer runt om i världen, och vi får rapporter om internationellt tilltagande globala problem i form av klimatförändringar. Så grundläggande rättigheter som rätten till rent vatten och rätten att andas frisk luft är hotade. För oss liberaler handlar miljöpolitiken om att bekämpa miljöförstöringen därför att den slår sönder människors frihet och livschanser och därför att den hindrar demokratisk och ekonomisk utveckling i många länder, även i länder som ligger nära oss. Fru talman! Miljöpolitiken har bytt karaktär. Från att tidigare ha varit en fråga om väldigt synliga och omedelbara fabriksutsläpp på nationell eller högst regional nivå har miljöproblemen blivit alltmer globala och diffusa. Nu är hotet de enskilda individernas levnadsmönster; deras livsstil i alla världens länder utgör sammantaget det största hotet mot miljön. De största miljöproblemen - klimatförändringarna och förtunningen av stratosfärens ozonskikt - är till stor del globala och kräver lösningar på en internationell nivå. En säkrad god livsmiljö i det globala perspektivet är en utmaning för hela världens befolkning, och detta mål måste kunna utgöra ett viktigt kitt för en bättre världsgemenskap. I detta läge, med stora globala miljöproblem, vilar ett stort ansvar på Sverige och andra industriländer. Det är vi i den rika världen som måste axla ett miljömässigt ledarskap, och då krävs det ett politiskt ledarskap i miljöpolitiken. Sverige måste ta på sig den uppgiften. Men för att det skall vara möjligt att kränga på sig en sådan ledartröja krävs det att vi först sopar rent framför vår egen dörr. Annars saknar vi den trovärdighet som krävs för att driva miljöfrågorna framåt på både det regionala och det globala planet. När man läser regeringens budgetförslag och tar del av politiken i stort får man inte intrycket att regeringen har valt att sopa rent framför egen dörr. I stället sopar regeringen problemen under mattan. Det är bra att ha insikten, men det hjälper inte att bara tala om att skapa ett hållbart samhälle - det handlar också om att visa vad man vill åstadkomma. Jag skall peka på några exempel där socialdemokraterna har misslyckats och där det inte finns någon ljusning i sikte enligt min åsikt. På internationell nivå tar man ofta på sig rollen att vara representant för det miljövänliga Sverige, och det är bra. När miljöministern uppträder på den internationella arenan tar hon ofta på ett engagerat och kraftfullt sätt tag i initiativen, men när hon kommer hem läggs konventioner och miljöpolitiska beslut på internationell nivå i skrivbordslådorna på Finansdepartementet - så upplevs det. Finansministern använder dem för att få fram besparingarna, och sedan låter han pengarna gå till skattelättnader för tjänstebilsinnehavare. Det är en bakvänd politik med hänsyn till de åtaganden som vi har gjort på internationell nivå. Vi har åtagit oss att minska koldioxidutsläppen, och då måste man göra det man kan. Ett annat exempel på ett obegripligt dubbelspel i koldioxidfrågan är regeringens förhållande till EU. Jag har vid flera tillfällen här i kammaren ställt frågan till miljöministern hur hon ser på att ändra beslutsgången när det gäller miljöavgifter, dvs. att man skulle kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet i stället för i enhällighet, som i dag. Ministern har på en fråga här i kammaren svarat att hon är beredd att aktivt arbeta för det. Nu visar det sig att regeringen inte alls är beredd att göra någonting åt det vid regeringskonferensen. Snarare är man, enligt vad vi har kunnat läsa om, beredd att rösta emot ett sådant förslag som ett annat medlemsland möjligtvis kommer att lägga fram. Är det miljöministerns ambitioner som gäller för Sveriges agerande i den här frågan? Fru talman! Under det senaste halvåret har en miljöfråga diskuterats mer än alla andra i Sverige, och det är skyddet av den biologiska mångfalden, framför allt i våra skogsmarker. I retoriken råder det stor enighet om att det är viktigt att säkra den biologiska mångfalden åt framtida generationer. Men i praktiken görs nästan ingenting. Vi fortsätter i stället att mot bättre vetande minska artrikedomen i Sverige och utarma våra egna skogar. Alla arter på jorden, med människan överst i näringskedjan, ingår ju på något sätt i det komplicerade system som lägger grunden för allt liv på jorden. Då borde den här frågan vara av stor vikt. Det är en fundamental skillnad mellan att värna den biologiska mångfalden och att försöka förhindra andra miljöskador. Andra miljöskador kan trots allt på sikt läkas, men den biologiska mångfalden och artrikedomen kan vi aldrig få tillbaka. Vad tänker man göra? Tänker man fortsätta att låta avverka de gamla skogarna och därmed också utrota den biologiska mångfalden? Vi måste omgående göra någonting. Vi måste avsätta extra pengar för att klara att rädda de skyddsvärda skogarna. Men mest akut är det att rädda de värdefulla urskogarna. Fru talman! I den tidigare debattomgången diskuterade man forskningspolitiken. Det var en ganska klarläggande debatt, tycker jag, om grundläggande skillnader i synen på mångfald och kvalitet i forskningen. Forskningsministern tyckte att var och en bevakade sitt område i forskningsdebatten. Då kan jag inte låta bli att säga några ord om besparingarna på miljöforskningen. Miljöforskningen drabbas hårt av nedskärningarna i budgetförslaget. Angelägna forskningsområden riskerar att läggas på is. Man läser ständigt i medierna om hur oroliga forskarna är vad gäller osäkerheten för forskningen i framtiden. Det ser ut som att forskningen kommer att bli ett av de områden inom miljöpolitiken som kommer att få de största problemen. Det är den som kommer att bli förloraren i regeringens politik. Det är tragiskt, därför att miljöforskningen i Sverige har varit framgångsrik. Vi har lyckats bra med att komma till rätta med många av miljöproblemen tack vare en framåtsyftande miljöforskning. Det vore trist om den skulle upphöra i en tid då vi har stora miljöproblem framför oss, som vi behöver få kunskap om. Det är nya diffusa miljöproblem som vi ser inom flera områden. Det finns mycket okunskap när det gäller utsläpp, nya försurningsproblem som vi möter, nya sjukdomar bland våra djur - älgsjukan, laxsjukdomen M 74:an och kalkningen av skog och sjöar, t.ex. Vi behöver mer kunskap, mer forskning och mer utveckling för att veta vilka åtgärder vi skall vidta. Låt inte detta hända! Det skulle utarma miljöpolitiken i framtiden.

Fru talman! Detta block skall handla om budgetramarna och miljöfrågorna. Det är några av de mest grundläggande frågorna, vilket jag tror att vi alla är medvetna om. Det handlar om vår egen överlevnad och om vår jords överlevnad. Det handlar också om miljö och resursfördelning, som är väldigt tätt förknippade med varandra. I Socialdemokraternas budgetförslag har jag hittat ett förslag som är relaterat till miljön och som jag tycker är bra. Det förslaget visar på de litet större perspektiven i miljödebatten och också miljöarbetet generellt. Det gäller fonden för hållbar utveckling, som vi fattade beslut om i somras. En del detaljer i förslaget har jag förstås synpunkter på, men som helhet tycker jag att regeringen har insett vikten av aktivt miljöarbete som skapar arbeten i detta fall. Jag kan inte låta bli att i det sammanhanget påpeka att den fond för hållbar utveckling som är skapad väldigt mycket liknar den fond som det fattades beslut om 1995. Det var ett samarbete mellan Vänsterpartiet och regeringen. Jag är glad över att den typen av arbete går vidare. Därefter är det tyvärr slut på positiva omdömen när det gäller miljöarbetet i budgeten. Jag skall försöka att inte drunkna i detaljer, men med hjälp av detaljer visa på den genomgående bristande insikt hos socialdemokraterna, med uppbackning av Centerpartiet, som jag tycker att vi kan avläsa i denna budget. Det finns gott om fina ord. Vi har hört väldigt många fina ord här i dag. Vi kan läsa fina ord i regeringsförklaringen från den 17 september i år. Men jag hoppar över de fina orden nu. Jag vill se de verkliga förslagen. Vad är det som verkligen kommer ut av orden, och vad blir realiteter? Samtidigt vill jag notera att ingen regeringsmedlem är med i debatten i dag. Ingen regeringsmedlem lyssnar i kammaren. Det tycker jag är ett tydligt tecken vad gäller regeringens politik. Miljödepartementet får den största procentuella neddragningen av departementen. Vi kommer eventuellt att införa sänkt skatt på kärnkraftsel. Förmånsbilsförändingar gynnar manliga höginkomsttagare. Statens naturvårdsverk får minskade anslag och ökat ansvar. Den summa som föreslås för miljösanering av våra marker ligger under lågvattenmärket. Vi fortsätter att bygga motorväg och stora vägprojekt som slukar enorma summor pengar. Den sista orörda skogen, som vi behöver köpa upp för att kunna bevara den biologiska mångfalden, lämnas återigen åt sitt öde. Dessutom finns det en hel del förslag från Vänsterpartiet som har avslagits. Motiveringen till det finns på s. 214 i finansutskottets betänkande. Jag tycker att det är intressant. Man berättar först att Vänsterpartiets budgetförslag ligger utöver ramarna och konstaterar därför följande: Mot denna bakgrund finner utskottet inte anledning att närmare pröva partiets förslag till fördelning mellan utgiftsområdena. Om den argumentationen räcker för att fälla inte bara Vänsterpartiets utan alla partiers alternativa budgetförslag tycker jag att regeringen mycket noggrannare skall förklara vad de har menat med budgetramarna, hur pass hårt de ligger fast och vilka motiven är. Det behöver finansutskottet också göra. De förslag som Vänsterpartiet har råkat illa ut för och som inte kommer att gå igenom gäller t.ex. 100 miljoner för Agenda 21-arbete ute i kommunerna, så att man skall kunna anställa energi eller miljörådgivare. Det handlar om en utökad ram för fonden för en hållbar utveckling - 100 miljoner. Det handlar om borttagande av banavgifter för tågtrafiken - 300 miljoner. Då tänker ni att det är enkelt för Vänsterpartiet att slänga ut pengar utan att över huvud taget behöva tänka på några ramar. Så enkelt är det naturligtvis inte. Det är innehållet i våra utökade ramar som är det intressanta. Det intressanta är inte att vi ökar ramarna, utan vad vi vill uppnå med det. Vår uppgift som politiker är att prioritera och se till helheten. För att kunna gå in litet mer detaljerat på några av de förslag som vi har lagt fram vill jag först berätta att regeringen hade tänkt att ge hela nationen 7 miljoner kronor för Agenda 21-arbetet. Det räcker säkert till något fint informationsblad till alla sjundeklassare, men det är inte det vi behöver. Det är inte den typen av Agenda 21-arbete som vi behöver i vårt land. Vi skulle vilja att 100 miljoner öronmärktes, så att man kunde anställa människor ute i kommunerna. Kommunerna har i dag en hårt ansträngd ekonomi. Många, för att inte säga de flesta, är tvungna att välja bort denna typ av arbete. Agenda 21 är inte en kul kampanj med knappar. Agenda 21 är en internationell överenskommelse och en diskussion med FN om hur vi skall gå vidare med miljöarbetet som Sverige har skrivit under. Vi i Sverige slår oss för bröstet för att vi är så bra och för att vi har kommit så långt. Förutom att vi har lovat omvärlden och inte bara oss själva att ställa upp på detta, har vi dessutom en möjlighet att skapa arbete ute i kommunerna. Jag vill gå vidare till trafiken. Naturskyddsföreningen har identifierat 13 miljöhot i Sverige. Trafiken är inblandad i alla dessa miljöhot och huvudansvarig för nio eller tio av dem. Vi föreslår att vi skall ta bort banavgifterna. Det kostar oss 300 miljoner kronor men gör att tågtrafikens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag blir bättre, vilket är en nödvändighet i dag. Konkurrensen mellan tåg och vägtrafik är på intet sätt jämlik. Vi har också velat lägga 100 miljoner kronor till prisstöd för persontrafik när det gäller SJ. Det handlar naturligtvis om att få vanligt folk att åka tåg i stället för att ta bilen, vilket jag tror att vi alla förstår poängen med. Jag går vidare till frågan om sanering av miljöskadade områden. Det finns ungefär 2 000 platser i Sverige som behöver saneras. Det handlar om gifter och metaller i jorden eller om mark som på något annat sätt är förstörd. Det skulle kräva ungefär 200 miljoner kronor. Regeringen lägger i sitt budgetförslag under 20 miljoner kronor på den verksamheten. Det är ett slag under bältet. Det är verksamhet som är nödvändig för att vi skall kunna jobba vidare med miljöfrågor och tas på allvar. Den skapar av naturligt skäl också många jobb. Till slut vill jag återigen ta upp den orörda skogsmark som finns kvar. Det är natur som kan jämföras direkt med t.ex. regnskogarna, vilka vi i Sverige har haft stora kampanjer för att rädda. Att vi inte kan försvara våra egna orörda marker är mycket tragiskt. Jag vill avsluta med att säga att Vänsterpartiets samlade budgetalternativ är finansierat. Vi gör en rättvis fördelning av resurser. Vi föreslår inslag av skatteväxling. Vi skapar jobb. Jag skulle vilja jämföra den utökade ram vi föreslår för utgiftsområde 20, litet drygt 500 miljoner kronor, med Göteborgs kommuns utgifter för socialbidrag, som för närvarande ligger på 1,3 miljarder. I ljuset av detta tycker jag att de 500 miljonerna är väl satsade pengar. Det är precis så vi skall jobba med budgeten. Vi skall satsa på resurser som ger arbete för en bättre miljö. Vad regeringen gör i dag är att prioritera socialbidrag före annat, och det är fel.

Fru talman! Miljön skall bli en tydlig och långsiktig prioritering. Så sade statsministern i den senaste regeringsförklaringen. Det låter ju oerhört vackert, eller hur? Men när vi kommer till budgeten har tydligen inte detta någon bäring på pengar, därför att de vackra orden omsätts inte alls i anslagen. Man kan säga att Sverige börjar att få en mycket vacker miljöprosa men har fortfarande en mycket skral budget. I verkligheten skärs det i miljöbudgeten. Miljöskulden ökar. Vi kan se att Sverige inte längre är ett föregångsland utan ett land som i bästa fall står stilla och avvaktar att EU skall hinna ikapp. Ibland finns det också risk för att vi måste backa, t.ex. när det gäller trikloretylen där vi strider hårt för att kunna stå på samma fläck. När man sker ned anslagen till Naturvårdsverket med 25 % är det väldigt svårt att tycka att miljön är en tydlig och långsiktig prioritering. Ännu svårare blir det när vi ser att man 1998 skall spara ytterligare 177 miljoner kronor och 1999 ytterligare 58 miljoner kronor. Det går bakåt med miljösatsningarna. Vi skall göra Sverige till ett mönsterland för en ekologisk hållbar utveckling. Vi skall bygga om landet steg för steg. Så sade Göran Persson vid skongressen 1996. Det låter också oerhört vackert. Den största satsning som har gjort var det avtal som regeringen slöt med Miljöpartiet om 2 miljarder kronor till miljösanering för ett par år sedan. Vi började att bygga om till ett bättre och ekologiskt hållbart samhälle. Vi började att kunna sanera de daghem och skolor som hade byggts med felaktiga material. Vi började att kunna ge allergiska barn en chans att hålla sjukdomen i schack. 600 miljoner kronor av pengarna försvann. När regeringen lånade pengarna till ett annat ändamål lovade man Miljöpartiet att de skulle komma tillbaka. Men sedan kom Centern in i bilden, och därefter har vi inte sett röken av pengarna. I det här budgetförslaget återlägger Miljöpartiet 600 miljoner kronor till allergisanering. Det fanns projekt för vilka det hade ansökts om dessa pengar. Detta är gröna miljöjobb som inte bara ger bättre miljö utan också direkta arbetstillfällen, dessutom i en bransch som faktiskt har drabbats mycket hårt av arbetslösheten. I de utmaningar som miljöpolitiken representerar ligger också det nya Sveriges möjligheter att möta arbetslöshetens förbannelse. Detta har också sagts av Miljöpartiet har flera satsningar. Vi vill satsa en miljard på vindkraft, sol och biobränsle och på möjligheten att konvertera en del eluppvärmning till andra energislag. I ljuset av det som har skett i Oskarshamn ter sig detta alltmer nödvändigt, där man i det absolut tvärsäkra kärnkraftverket glömde nödkylsystemet. Det kanske gjorde att många började att tro att detta med den absolut säkra kärnkraften är en myt i alla fall och att det är dags att börja tänka om. En miljard skulle, förutom att det leder till att man svänger in på en väg mot en hållbar utveckling, också ge jobb. Det är mycket förvånande att dessa satsningar inte görs nu. Det är nu vi har arbetslöshet. Det är nu vi borde ha råd att lägga om produktionen. Det är nu som vi faktiskt kan få pengarna tillbaka genom att vi slipper stora utgifter för arbetslösheten. Miljöpartiet har mera satsningar. Vi vill satsa 1,2 miljarder kronor utöver regeringens förslag på järnvägar. Vi menar att det är nödvändigt. Om man skall komma till rätta med de miljöproblem som transporten ger, måste vi få över alltmer av transporterna på järnväg. Vi måste få en järnväg som är konkurrenskraftig. Inom EU har man sagt att det enda miljöproblem som man verkligen har stora problem med och inte kan komma till rätta med är just transporterna. Det är också mycket stridigheter i landet om att Vägverket vill dra fram vägar. Det är ju väldigt svårt att värdera hur mycket obruten mark är värd. Dessa miljöstrider tär på människor och är onödiga. Låt oss i stället satsa på järnvägar. Det går inte att hävda att vi är på väg mot en hållbar utveckling, om vi fortsätter att bygga oss fast i Dennispaket, Göteborgspaket och stora motorvägar som vi vet skapar mer miljöproblem. Miljöpartiet har flera förslag. Vi vill satsa 100 miljoner kronor på sanering av miljöskadade områden. Det är mycket märkligt att den majoritet av socialdemokrater och centerpartister som har lagt fram denna budget inte vill göra denna satsning, för det är fråga om projekt som kan sättas i gång i morgon dag. De skulle ge jobb och en bra miljö. Vi skulle slippa många av de miljöbomber som i dag ligger och läcker - kvicksilver, PCB och kreosot och vad det nu är som läcker. De kommer att fortsätta att läcka och måste någon gång åtgärdas. Vi har många gånger tidigare fått höra att det inte har funnits arbetskraft för att komma till rätta med miljöproblemen. I dag finns det arbetskraft. Var finns viljan att satsa pengar och få detta gjort? Var finns viljan att sätta i gång de nya gröna jobben? Var finns viljan att se till att vi har en chans att skapa en hållbar utveckling? Med dessa miljöbomber finns inte den chansen. Totalt satsar Miljöpartiet 4 miljarder kronor på miljön. Det är inom budgetramen. Vi föreslår nämligen flera satsningar. En förutsättning för att få allt detta är en natur som är frisk - en natur där den biologiska mångfalden kan finnas kvar. Detta är någonting som det talas mycket vackert om, men satsningarna uteblir. Vi satsar 900 miljoner kronor för att kunna avsätta områden som naturreservat. I OECD:s rapport om Sveriges miljöpolitik och de satsningar som vi gör var kritiken massiv på just detta område. I Sverige är 0,5 % av den produktiva skogsmarken avsatt, trots att det här finns en biologisk mångfald som inte bara är unik i Sverige utan faktiskt unik i världen. Skall vi med stolthet kunna kalla oss för en miljönation, måste vi se till att avsätta naturreservat så att den biologiska mångfalden, som det talas så vackert om, har en chans. De ekologiska kraven kan leda till nästa stora steg i utvecklingen, säger också Göran Persson i regeringsförklaringen. I de utmaningar som miljöpolitiken representerar ligger också det nya Sveriges möjlighet att möta arbetslöshetens förbannelse. Detta sades i en partiledardebatt i mars, också av Göran Persson. Vi skall göra Sverige till ett mönsterland för en ekologiskt hållbar utveckling, sade Göran Persson vid Socialdemokraternas kongress 1996. Det kan konstateras att vi i det här sammanhanget i alla fall inte är Socialdemokraterna och Centern i samverkan, för den budget som de har lagt fram skapar inte ett mönsterland för en ekologiskt hållbar utveckling. Det är en för svag miljöbudget som visar att vi i bästa fall står stilla. Vi går snarare bakåt, men inga satsningar görs. Det är många miljöengagerade som har blivit ytterst besvikna över denna budget, inte bara för att den strävar bakåt utan framför allt för att satsningarna uteblir. Det går inte att automatiskt tro att vi får allt detta om vi rullar på i samma gamla hjulspår och fortsätter den politik som har lett till dagens miljösituation. Har vi inte råd med satsningar, så har vi råd med något annat. Har vi inte råd att allergisanera, anses det tydligen att vi har råd med allergiska barn. Har vi inte råd att satsa på ny miljöteknik, så har vi i Sverige tydligen råd att låta många fina uppfinningar, som skulle ge jobb i framtiden, gå oss förbi och hamna i andra länder. Har vi inte råd att sanera tickande miljöbomber, är det tydligen så att Sverige har råd att ha läckande miljögifter och att öka miljöskulden. Om vi i samtliga dessa fall gör satsningar, kan vi växla över till gröna jobb och komma till rätta med den stora arbetslösheten. För Miljöpartiet är svaret givet: Vi måste ha råd. Frågan för Socialdemokraterna och Centern är när stegen åt rätt håll skall börja att tas.
Fru talman! Jag vill först till protokollet foga ett tack till statsrådet Carl Tham, som i den tidigare debatten bemödade sig att komma till riksdagen under denna årets kanske viktigaste debatt - den debatt efter vilken vi fattar beslut om de anslag som styr den verksamhet som vi som folkvalda har att hantera. Jag noterar också att arbetsmarknadsministern, miljöministern, socialministern, socialförsäkringsministern, biståndsministern och justitieministern av allt att döma inte kommer att delta i den här debatten. Miljöpolitik är inte ett av många olika separata politikområden som kan hanteras vid sidan av andra och oberoende av andra. Miljötänkandet måste ingå som en självklarhet i behandlingen av alla de olika ärenden som vi har att hantera i samband med våra beslut här i riksdagen. Det gäller den ekonomiska politiken, skattepolitiken, näringspolitiken, lagstiftningen inom justitieområdet, trafikpolitiken, etc. Miljöpolitiken måste var integrerad i alla de olika politikområden vi har att hantera. Som vanligt gäller att det är sämre, besvärligare och dyrare att i efterhand ta itu med effekterna av handlingar som vi inte genom klokskap och överväganden har kunnat förebygga. Jag och mitt parti är anhängare av miljöavgifter. Skattväxlingstanken är ett exempel på sätt att integrera långsiktiga kostnader i dagens priser som vi som konsumenter möter. Jag tror att det är sådant som vi i framtiden kommer att få ägna väldigt mycket tankemöda åt. Det sker redan i dag i några utredningar inom partigrupper, osv. I dag har vi att behandla budgeten bl.a. när det gäller miljöområdet. Det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska regeringen har i vissa högtidliga sammanhang - t.ex. vid partikongressen, regeringsförklaringar, osv. - stoltserat med välstaplade ord om att Sverige skall transformeras till ett ekologiskt hållbart samhälle och att vårt land i internationella sammanhang skall vara en förebild för andra länder. Det är gott och väl, och naturligtvis väldigt viktigt. I regeringens egen presentation av budgeten som vi har kunnat läsa och som diskuterats upprepas detta. Det heter att regeringens ambition är att Sverige skall blir ledande i Europa i arbetet med att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är självklart ambitioner som vi som kristdemokrater vill understödja, och vi vill bidra till att de förverkligas. Men när man tittar på budgetens innehåll har det uppnåtts en ovanligt effektfull kontrast mellan de vackra orden och de minustecken som kan ses i budgetkolumnerna. I debatten har hittills framförts en ganska tuff kritik mot de besparingar som görs på detta område. Vi är alla överens om att de besparingar som görs här får vi betala i ett senare skede, antingen själva eller genom att bekymren, problemen och miljöeffekterna lämnas över till de generationer som kommer efter oss. Detta är självfallet inte acceptabelt. När man skall omsätta regeringstalet med de fina formuleringarna i budgeten i konkreta åtgärder är det sämre bevänt. Budgetpropositionen är ur miljösynvinkel tam. Den är ganska visionslös. Här finns inga nya initiativ eller framåtsyftande projekt. De gröna frågorna har i regeringens och riksdagens viktigaste styrinstrument, budgeten, inte fått det utrymme som dagens och framtidens utmaningar fordrar. Det finns många exempel, och de har också berörts här tidigare, där det tvärtom går åt fel håll. Inom budgetens utgiftsområde som berör allmän miljö och naturvård har regeringens osthyvel kommit till väldigt flitig användning. Det här området blir ganska hårt tilltufsat. I jämförelse med föregående år blir det inte mer utan snarare mindre resurser. Man vill alltså minska anslaget när det tvärtom borde öka. Man visar också att man inte kommer att reparera det år 1998 och inte att reparera det år 1999, utan tvärtom förutses ytterligare besparingar och mindre kostnader för att möta de utmaningar vi har. Detta rimmar naturligtvis väldigt dåligt med att vi skall ta itu med miljöskulden. I andra sammanhang heter det: Den som är satt i skuld är icke fri. Vi som har att bära en miljöskuld är naturligtvis inte fria förrän vi har gjort oss kvitt den. Vad som inte minst är oroande är att resurserna för miljöforskning minskar. Sverige minskar radikalt från 1998. Det kan självfallet inte förenas med de stolta ambitioner som vi tidigare har talat om. Här finns det, som tidigare talare har sagt, väldigt komplexa samband. Åtgärder på ett område kan se bra ut ur miljösynpunkt men få helt omvända effekter på ett annat område. Om vi har ambitionen att vara ledande på miljöområdet i Europa eller världen skall vi självfallet inte minska på anslagen till forskningen. Detsamma gäller naturligtvis att föra ut resultaten till de många människorna. Vi vet att vi som allmänhet har en stark känsla när vi får klart för oss hur vi skall agera som konsumenter när det gäller val av tvättmedel, toalettpapper eller vad det nu kan vara. Där spelar miljöargumenten en stor roll. Men då fordras det också att det finns ett bra underlag för den enskilde att använda i sitt beslutsfattande i de många sammanhangen. Vi kan konstatera att kalkningsanslaget i regeringens förslag i år ligger på 175 miljoner kronor. Vi minns att regeringskansliet snabbutredde vad som skulle hända om man minskade anslaget ned till 80 miljoner. Regeringen tvingades backa så småningom och landar nu på 130 miljoner, vilket är på tok för litet. Man drar ned på Naturvårdsverket, som snarare borde få mer pengar och som har ett gigantiskt uppdrag att ta itu med för att genomföra riksdagens beslut. När det drabbas av sjunkande anslag år från år blir naturligtvis situationen mycket allvarlig. Vi kommer inte att klara de miljömål som vi har uppställt för de beslut som vi har fattat. Från kristdemokratiskt håll vill vi satsa mer pengar på de områden som jag nu har nämnt men också på länsstyrelsernas miljöövervakning, investeringar inom miljöområdet, dvs. naturreservatsavsättningen, och sanering och återställning av miljöskadade områden. Jag beklagar de kraftiga nedskärningar som detta område drabbas av. Jag hoppas att den socialdemokratiska representanten i debatten kommer att ägna en viss tid åt att försöka förklara diskrepansen mellan ord och handling.

Fru talman! Omsorg om människan och människans livsmiljö är också omsorg om naturen. Det är en helhet vi diskuterar. Naturen sätter allmänna ramar för mänsklig verksamhet. Men samtidigt påverkar människans politiska, ekonomiska och sociala villkor förhållandet i naturen. Det är hela tiden fråga om ett samspel för att vi skall nå visionen. Det finns en socialdemokratisk vision, fastän många har försökt påstå att det inte finns någon. Den visionen är ett ekologiskt hållbart samhälle. Fru talman! När man lyssnar till företrädare från olika partier får man uppfattningen att allt miljöarbete har stannat av i Sverige. Visst har vi även på miljöområdet fått ett besparingskrav precis som alla andra på grund av det statsfinansiella läget. Men att påstå att det inte existerar någon miljöpolitik är överdrivet. En besparing är naturligtvis en besparing. Det skall man aldrig neka till. Vi skall komma ihåg att vi har en miljöskuld. Där håller jag med Gudrun Lindvall. Men vi skall också komma ihåg att vi har en statsskuld. För att kunna betala en miljöskuld måste vi också sanera finanserna så att vi har ett utrymme att även i framtiden göra de saker som vi vill göra. När man lyssnar till företrädare för flera av partierna får man uppfattningen att det handlar om enorma summor. Det gäller en tidigare beslutad besparing på 20 miljoner kronor och 11 miljoner i det nya förslaget. Ändå försöker vi göra omprioriteringar som vi tycker är viktiga för miljön inom den ram som är kvar. Miljöpolitik för mig som socialdemokrat är mycket mer än den ganska måttliga summa som vi hanterar som budgetmedel. Det handlar om allt från internationellt miljöarbete till lokalt Agenda 21-arbete. Grundläggande för miljöarbetet är också de allmänna miljöprinciperna, t.ex. försiktighetsprincipen, närhetsprincipen och principen om att förorenaren bör vara den som betalar. Sverige har under många år bedrivit ett aktivt miljöarbete såväl nationellt som internationellt. Och vi kan faktiskt påstå att vi har kommit långt i riktningen mot att uppfylla våra miljömål, både de som vi har skrivit under internationellt och våra egna. Men behovet är naturligtvis fortfarande stort att fortsätta vidta omfattande åtgärder. Det gäller också att samtidigt försöka förebygga och förhindra nya miljöstörningar. Det är många som påstår att vi inom socialdemokratin inte har någon vision. Vår vision, fru talman, är att bygga om Sverige till ett ekologiskt samhälle, att avgifta kretsloppssamhället, att värna om naturen, att satsa ännu mer på Östersjösamarbetet, att fortsätta driva våra frågor inom EU men också att fortsätta det internationella arbetet. Har vi gjort något för denna vision? Det tycker jag att vi har gjort. Att bygga om Sverige till ett långsiktigt hållbart samhälle är ett gigantiskt samhällsbygge. Ett spadtag togs i somras när riksdagen beslutade om en miljardsatsning på miljön. Programmet syftar till att driva på den tekniska utvecklingen samt att skapa sysselsättning främst genom kretsloppsanpassning. Tillväxten stimuleras genom att vi ställer just de krav på omställning av det svenska samhället som behövs för att tillväxten skall ske på ett ekologiskt hållbart sätt men också skapa sysselsättning. Det viktigaste för ett kretsloppssamhälle är dock inte hur miljötekniksektorn i sig utvecklas utan snarare hur miljöhänsyn integreras i all övrig verksamhet. När det gäller att avgifta dagens kretsloppssamhälle pågår ett omfattande arbete inom Kretsloppsdelegationen, Naturvårdsverket, Kemiinspektionen och den ganska nyligen tillsatta Kemikalieutredningen. Men det kanske viktigaste, men också svåraste, arbetet finns inom Agenda 21-arbetet, inom kommuner och i olika regioner. Agenda 21-arbete handlar mycket om att förändra livsmönster och att ändra attityder. Det är ingen knappkampanj, utan det handlar om en folkrörelse som vi har en mycket lång tradition att jobba med, och det kanske inte alla gånger handlar om mer pengar. För att lyckats med ett sådant gigantiskt arbete krävs det att alla deltar. Nationalkommittén för Agenda 21 kommer nästa sommar att lämna sin redovisning till FN om vad vi i Sverige har lyckats med och vad vi icke har lyckats med i Agenda 21-arbetet. Men vi kommer också att använda kommitténs rapport för hur vi skall gå vidare och diskutera våra 150-170 miljömål och för hur vi skall gå vidare med de medel som vi använder i dag. Att värna om naturen handlar om biologisk mångfald. Det handlar väldigt mycket om areella näringar, jordbruk och skogsbruk. Om vi menar allvar med den svenska linjen om att alla samhälssektorer har ett miljöansvar, måste även dessa sektorer visa sin vilja att vara med i miljöpolitiken. Det är ofta, fru talman, som jag i just dessa sammanhang möter diskussionen om att äganderätten sätts före miljöansvaret. Jag skulle vilja ställa en fråga till de partier som har mycket mer pengar just till markinköpen. Går ni ifrån sektorsprincipen? Menar ni att äganderätten inte innebär att man även har ett ägandeansvar inför samhället men också för kommande generationer? För att lyfta fram Östersjöregionens betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning beviljade riksdagen i somras ett anslag omfattande 1 miljard kronor. Medlen skall under en treårsperiod användas för att stärka samarbete och utveckling kring Östersjön, bl.a. genom åtgärder och projekt inom de fem prioriterade områdena livsmedel, energi, utbildning, infrastruktur och miljö. I det svenska EU-arbetet för miljöfrågor har vi lagt vikt vid att göra noggranna prioriteringar, satsat på de miljöfrågor där vi anser att gemensamma lösningar är nödvändiga, frågor som inte kan lösas enbart på nationell nivå. Detta är ett löpande arbete, men arbetet pågår också inom IGC. De frågor som vi har prioriterat är försurning, klimat, kemikalier, kretslopp och internationellt arbete. Fru talman! Som jag nämnde i början av mitt anförande får vi spara på miljöområdet precis som på alla andra områden. Visst känns besparingen, eftersom den totala ramen för Miljödepartementet är relativt liten. Men om vi ser miljöarbetet i dess helhet är vi ändå på god väg mot målet - ett långsiktigt hållbart samhälle. Men det kommer att krävas många fler steg för att komma dit. Fru talman! Härmed vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Genom en ny teknik och nya värderingar kan vi se hur ett nytt samhälle håller på att växa fram. Vi befinner oss i något av en brytningstid med ny teknologi, elektronik och bioteknik i snabb tillväxt. Denna nya teknologi rymmer, eller kan rymma, möjligheter till större valfrihet, större personligt inflytande och ökad närhet mellan producent och kund. Den kan också betyda tillverkning i mindre enheter landet runt - arbete i hemmet, bättre egenkontroll och bättre uppsikt över hur varor utformas och produceras och över deras kvalitet. Den nya teknologin kan också innebära snabbare, enklare och resurssnålare energi samt bättre och billigare produktion och produkter. Vi kan gå till ett avancerat kunskapssamhälle med nya tekniska lösningar för produktion och distribution som ibland kan vara genialt enkla och likna naturens processer. Utifrån dessa framtidsperspektiv, fru talman, kan man skissa litet av en vision där miljön och energitekniken kan utgöras av solceller, solvärmepaneler, vindkraft, värmeåtervinning, vattenrening, återbruk, återvinning och kretslopp i både jordbruks och varuproduktion. Vi kan se en teknik i kommunikationen mellan energi och materialsnål utformning. Vi kan förflytta oss själva med rena kollektiva metoder - spår och järnvägar och vattenvägar kommer till användning. Allt detta är mer energisnålt än tidigare. Vi kan självklart se en förändring av städerna. Det innebär stad och land i samverkan, nya mönster för hur man producerar mat, hur man utvinner energi och rent av det som ibland kallas utformandet av rekreationsproduktion, där vi kan använda marker både till det som vi i dag kallar traditionella nyttigheter och till fritidsändamål som väl går att förena med detta. Det innebär naturligtvis även en livsmedelsproduktion utan bekämpningsmedel. Vi hushållar med fosfor. Vi använder vårt eget organiska avfall. När varor är uttjänta demonteras de och återanvänds och återvinns i ny produktion. Vi börjar vårda, laga och behålla saker längre. Vi ger varorna en sådan utformning att de blir hållbara. På detta sätt kan man beskriva en vision av hur samhället kan komma att utformas. Men en vision är inte en prognos. Om den skall kunna bli verklighet krävs det att vi organiserar oss målmedvetet, så att vi kan leda utvecklingen i önskad riktning. Jag vill inte säga att det är det som man har gjort ett försök till i det material som vi behandlar i dag. Men det är naturligtvis där som delar av den ekonomiska grunden för det framtida miljöarbetet läggs. Fru talman! Det kan ändå vara viktigt att säga det som ingen av talarna hittills har sagt, nämligen att det är bra, glädjande och hoppingivande att det råder en så stor samstämmighet hos alla som har talat om vikten av miljöarbetet. Den samstämmigheten finns. Det är, fru talman, något som det är väldigt viktigt att vi tar till vara. I diskussioner blir det lätt så att man pratar om kronor och ören. Men grunden i attityden finns där, och den är viktig. Några har pekat på en del viktiga sakfrågor. Det gäller då klimatförändringarna och energifrågan. Någon har också berört resurshushållningen och den biologiska mångfalden. Alla de här frågorna är viktiga miljöfrågor under det kommande året och kommer att vara det under många år framöver. När det gäller klimatförändringarna finns det fortfarande de som är osäkra på om människan verkligen genom de utsläpp som förekommer påverkar klimatet, eller åtminstone riskerar att påverka klimatet. I energifrågan är vi just nu mitt uppe i en förändring av energisystemet - kanske inte riktigt på det sätt som Göte Jonsson hade tänkt sig, men det är ändå en förändring av energipolitiken. Det är nödvändigt att vi nu samlar oss kring en förändring som innebär att vi kommer bort från de kortsiktiga och farliga lösningar som legat dels i de fossila bränslena, dels - detta är alldeles självklart - i kärnkraften. Det gäller alltså att vi förmår samla oss kring en lösning på energifrågan som innebär en effektivare användning och en övergång till förnybara uthålliga inhemska energikällor. Fru talman! Också när det gäller resurshushållningen är det, för att alludera litet grand på min inledning, nödvändigt att ta vara på den nya tekniken, som gör att vi kan göra mera med mindre - att vi kan bli listigare i användningen av resurser genom att föra ut samma mängd nyttigheter, men med en mindre resursinsats. Bl.a. Eva Eriksson var inne på den biologiska mångfalden, som hon mycket riktigt beskrev som en av de stora frågorna och som en fråga som det är nödvändigt att hantera för att vi skall kunna få bärkraft i kommande ekologiska system. Fru talman! Vad som förvånar mig är att så många tror att lösningen ligger i några litet större penningpåsar till några utpekade områden. Jag håller med om att det skulle ha varit bra om vi hade haft obegränsade resurser och om vi hade kunnat ge alla miljöområden mera pengar. Det är ju både utmärkt och angeläget. Som flera andra påpekat har vi gjort en prioritering, och det är något som också bör göras, mellan olika angelägna samhällsområden. Då tvingas även miljöområdet att prioritera. Att tro att man, genom att lägga en större binge pengar hos Naturvårdsverket t.ex., har löst miljöfrågorna är naturligtvis en felsyn. När det gäller de instrument som vi har att arbeta med och som de andra politiska partierna kan inbjudas att medverka i handlar det om att kraftfullt utnyttja Agenda 21-arbetet. Andre vice talmannen vet bättre än någon annan hur det Agenda 21-arbetet har initierats och givits kraft i det svenska miljöarbetet nationellt och internationellt. Den kraften måste naturligtvis fortsatt gälla. Vidare handlar det om miljöbalken, som måste bli vass, stark och tydlig för att idéerna skall kunna fångas upp och kläs i juridisk form. Kretsloppsarbetet som instrument måste självklart fortsatt gälla, med producentansvar. Jag säger detta trots att en del av de tidigare talarna här har ställt sig tveksamma till olika inslag i fråga om producentansvaret. Fru talman! Det är viktigt att understryka att också EU-medlemskapet är ett instrument att utnyttja. EU medlemskapet kan användas t.ex. när det gäller att ta hem de resurser som möjliggör värnandet av den biologiska mångfalden i jordbruket. Någon frågade när de första stegen åt rätt håll skall tas. Det är inte en riktigt sann beskrivning. Många riktiga steg har ju tagits åt rätt håll i miljöarbetet. Jag tror att det är angeläget att vi nu förmår se de nya frågorna liksom att de vägar utnyttjas som har dragits upp och, möjligen, att den samstämmighet som finns utnyttjas för ett gemensamt aktivt miljöarbete.

Fru talman! Lennart Daléus hade en intressant inledning kring synen på framtiden och möjligheterna. Jag delar till fullo Lennart Daléus uppfattning på den punkten. Vi måste alltså se möjligheterna i framtiden; detta i stället för att enbart tänka på risker och problem. Om vi ser möjligheterna, har vi också en chans att lösa problemen. Jag tycker att det var ett intressant resonemang. Jag delar, som sagt, Lennart Daléus uppfattning. När det gäller synen på förnybar energi har också vi moderater ambitionen att det gäller att komma fram till förnybara och stabila energiråvaror. Här är det tidsperspektivet som gäller för vår del. Vi vill t.ex. inte ha en fossilgasintroduktion under ett övergångsskede fram till dess att vi fått stabila förnybara energikällor. Det är där som vi ser det stora miljöproblemet i samband med energidiskussionen. Sinikka Bohlin, det skulle vara utomordentligt allvarligt om man efter denna debatt fick intrycket att miljöarbetet i Sverige har avstannat. Miljöarbetet hänger inte samman med de budgetanslag som vi diskuterar här i kammaren. Miljöarbetet i Sverige är betydligt bredare och mycket mera omfattande, värdefullt och betydelsefullt. Därmed vill jag inte säga att jag underskattar anslagsdiskussionen i denna kammare. Jag har ett par tre frågor till Sinikka Bohlin. När det gäller kalkningen och försurningsproblemet har vi litet olika syn på budgetanslagen. Min första fråga gäller egentligen framtiden. Vi moderater har sagt att det behövs en långsiktig strategi. Vi måste faktiskt mera se till de konkreta behoven och inte enbart se detta som en budgetpost. Min fråga blir således: Är Socialdemokraterna beredda att gå med på den diskussionen? Biotopskyddet är viktigt. För närvarande pågår en biotopskyddsinventering ute i landet via Skogsstyrelsen. Vi har föreslagit att man skall kunna få juridiskt bindande naturvårdsavtal som gäller mellan ägarskiften. Är Sinikka Bohlin beredd att ställa upp på en sådan justering så att vi får en bättre tyngd också i naturvårdsavtalen, som är viktiga för biotopskyddet?
Fru talman! Allt miljöarbete har inte stannat av, Sinikka Bohlin! Samma sak säger Göte Jonsson. Det är viktigt att påpeka detta, eftersom vi i debatten har varit inne på både Agenda 21-arbete och andra aktiviteter runt om i landet. Sinikka Bohlin ställde några frågor till mig om markansvaret. Jag tycker att vi alla skall ha ett ansvar för miljöarbetet och att såväl sektorsansvaret som ägaransvaret gäller. Vi har avsatt ett antal miljoner till marksanering. Nuvarande lagstiftning - en del av markförstöringen hände ju före 1969 - håller inte i dag för att av de markägare som nu innehar marken kräva en sanering. Dessutom är det svårt att hitta ägarna till mark. Vi vet inte riktigt vem som är ansvarig. Därför anser vi i Folkpartiet liberalerna att det är viktigt att staten tar sitt ansvar för miljösaneringsarbetet på markområdet. Det är anledningen till att vi har avsatt pengar för detta. Det betyder inte alls att vi säger att det enskilda markägaransvaret eller sektorsansvaret finns kvar. Tvärtom är det viktigt att i det arbete som pågår peka på just ägaransvaret och sektorsansvaret. Agenda 21-arbetet har också varit uppe till diskussion här. Hanna Zetterberg säger att vi bör sätta av mera pengar för Agenda 21-arbetet. Jag är inte så säker på det. Jag tror att det viktigaste för att Agenda 21-arbetet skall fortgå med samma kraft som det i dag ute i landet präglas av är att vi i riksdagen fattar beslut som ger riktiga signaler. Det är ju inte så att vi i riksdagen silar mygg och sväljer kameler och sedan kräver av människorna ute med deras engagemang att de skall fortsätta arbetet.
Fru talman! Sinikka Bohlin uppehöll sig mycket vid det statsfinansiella läget, ekonomin, i samband med förslagen. Återigen sades att det inte finns hur mycket pengar som helst. Jag är väl medveten om det. Att tro något annat vore ganska naivt. Det vi behöver ändra på - Sinikka Bohlin var inne på det i samband med, tror jag, Agenda 21-arbetet - är vårt beteende. Vi måste ändra vår inställning till miljöfrågorna. Det är detta som jag saknar i budgeten. Naturvårdsverket ställer vi ökade krav på att det skall ha en mer omfattande verksamhet, men vi ger det mindre pengar. Jag undrar vad det leder till. Jag tror inte att allt hänger ihop med pengar, men det är väldigt viktigt med pengar i många fall. Som jag ser det är arbetslösheten ett av Sveriges största problem. Socialbidragskostnaderna skiner som solar i kommunernas budgetar och gör att kommunerna i många fall har det svårt att över huvud taget driva någon annan verksamhet. I den situationen tycker jag att det är väl värda pengar att satsa på Agenda 21-arbetet och att ge kommunerna möjlighet att anställa människor som kan hjälpa folk med det de behöver hjälp med. Mycket av Agenda 21-arbetet kommer inte att kräva någon ekonomi bakom. Det är rätt och skall vara så. Det är tydligt att vi med hjälp av relativt små medel i statsbudgeten kan skapa jobb ute i landet som får dynamiska effekter, som det så vackert heter. Vi får nämligen minskade utgifter för socialbidrag, a-kassa osv. Det är utgifter för staten och kommunerna. Jag vill se den kopplingen. Jag har en fråga till Centerns representant: Räcker den här miljöbudgeten för er? Jag är litet förvånad över att ni ställt upp bakom den. Jag tycker inte att jag fick något svar. Det är litet naivt av Centern att tala om ny teknik osv. och ta pengar till det från fonden för hållbar utveckling.
Fru talman! Jag vill få den här debatten att handla om det den skall handla om, nämligen hur vi ser på ramarna för miljön. Från Miljöpartiets sida har vi lagt 4 miljarder mer på miljön än regeringen och Centern. Vi har gjort det med fullt budgetansvar. Vi anser som regeringspartiet, att vi måste sanera statens finanser. Men här handlar det om hur vi fördelar de pengar som finns att fördela. Hur vi fördelar de resurser som vi har brukar kallas för politik. Från Miljöpartiets sida har vi lyckats i vårt budgetalternativ att satsa 4 miljarder mer än regeringen och Centern inom den ram som finns, och samtidigt sanerar vi statens finanser. Naturligtvis händer det saker ute i landet, men det vi nu diskuterar är vad som händer här, på vilket sätt vi kan bidra till att leda landet in i en hållbar utveckling. Jag är helt övertygad om att Socialdemokraterna har visioner. Det har de också visat genom att läsa upp den miljöprosa man använder sig av och som är mycket vacker. Men samstämmigheten i miljöarbetet finns först när vi är överens om att satsa pengar på att få i gång den utvecklingen. Först då får vi samstämmighet. Den har vi inte i dag i politiken. Många av satsningarna, som vi ju återkommer till i debatten i december och som i och för sig är förhållandevis små jämfört med andra budgetposter, skulle kunna få i gång byggnadsarbeten inom daghem och skolor. Där finns t.o.m. projekt färdiga, men man har fått nej från kommunen därför att Socialdemokraterna inte velat återföra de 600 miljoner som fanns med i uppgörelsen om 2 miljarder med Miljöpartiet. Varför vill ni inte, Sinikka Bohlin, satsa inom ramen? Varför vill ni inte utöka de här satsningarna, vilket vi skulle kunna göra, för att få i gång samhället? Det handlar för vår del inte om att överskrida några ramar.

Fru talman! Först och främst är det naturligtvis så att miljöarbetet pågår och är mycket mer omfattande än vad vi som politiker kan åstadkomma. Det sker på lokal nivå via Agenda 21, miljöorganisationer, enskilda människor osv. Det är väldigt glädjande. Det är en fantastisk utveckling. Här och just nu diskuterar vi dock budgeten. Sinikka Bohlin påstod två gånger i sitt inlägg att vi från oppositionspartierna hävdar att Socialdemokraterna saknar en vision. Jag är rädd att anförandet skrevs innan vi höll våra anföranden. Det är nämligen fel. Visionen är vacker, fint formulerad, och den kan vi alla ställa upp på. Problemet är inte visionen utan handlingarna. Hur når man upp till visionen? Flera av oss tror inte att det sker genom mindre pengar till miljöarbetet. Sinikka Bohlin säger vidare att man får uppfattningen att nedskärningarna handlar om enorma summor när man lyssnar på våra inlägg och att det inte är så, att miljöpolitik är någonting mycket mer än budgetpolitik. Det är förvisso sant. Men om vi har ett mål och en vision dit vi vill nå är knappast det bästa sättet att nå det målet att minska resurserna för att kunna ta sig dit. Det sägs att vi nu tar steg i arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle och att det behövs fler steg. Förvisso är det riktigt. Men det viktiga är inte bara antalet steg, utan det handlar också om i vilken riktning man tar dessa steg. Går man i fel riktning är det naturligtvis bättre att göra halt. Flera partier har visat på, och vi gör det, en starkare budget än den Socialdemokraterna presenterar men gjort prioriteringar inom ramen och gett mer pengar till miljöarbetet, inte mindre. Så får man samband mellan visionen och de konkreta handlingarna.
Fru talman! Det är en ramdebatt, men det är svårt att komma ifrån detaljerna. Vi får ändå försöka spara några frågor till decemberdebatten. När vi diskuterar här handlar det oftast om detaljer. Vi glömmer bort i miljöarbetet hur viktigt det är för riksdagen att följa upp våra egna beslut och värdera dem, se om det blev så som vi trodde. Det arbetet pågår nu i nationalkommittén, som går igenom alla våra mål, 150-170, vilket kanske inte alltid bidrar till att det finns samstämmighet lokalt, nationellt och regionalt. Men det är viktigt att följa upp det vi har gjort tidigare. Detta kommer upp våren 1998 i en stor miljöproposition, som jag tror kommer att vara det stora nästa steget i helhetsdebatten. Nu har alla partier sina ramar och olika finansieringar. Ändå är det uppföljningsfrågan som är viktig för mig som miljöpolitiker. Där ingår den fråga som Det blir också en uppföljning av vårt skogspolitiska beslut där vi så småningom får ta ställning till den frågan. Det är väldigt viktigt att klara ut vad vi menar med sektorsansvaret för att komma ifrån denna väldigt långdragna diskussion. Agenda 21-arbetet är för mig ett nerifrån-arbete. Jag har besökt många kommuner och tittat hur man arbetar med Agenda 21-frågor. Det är inte pengar man helst frågar efter. Det är ett folkrörelsearbete. Det är genom det man skall försöka ändra attityder och livsstilar. Jag tror inte att Naturvårdsverket med sina pengar kan ändra våra livsstilar.
Fru talman! Det sägs mycket om skillnaden mellan vad man säger och hur man handlar. Nu får alla partier möjlighet att i handling visa uppföljningen av en del fina visioner. Kristdemokraterna får möjlighet att i energipolitiken leva upp till den ambition man började med 1980, att medverka i en sträng avveckling av kärnkraften. Det gläder mig att kristdemokraten ler åt iakttagelsen. Vi får alla möjlighet att följa upp vad vi har sagt. Detta kommer naturligtvis att gälla Agenda 21 och oss alla. Agenda 21 ger möjligheter för medborgarna i en kommun att dra upp visioner för hur det egna samhället skall formas. Sedan kommer det an på oss alla att vara med och se till att ge ett juridiskt innehåll åt det medborgarna har dragit upp. Vi har redan försökt från Centerns sida genom att föreslå att de olika kommunerna skall få det lättare att arbeta inom ramen för Agenda 21 utan hänsyn till många av de restriktioner som finns i dagens lagstiftning. Vi har bl.a. varit med om att avslå ett sådant krav. Det finns alltså mycket vi kan göra men underlåter att göra trots de fina orden. Det är riktigt att man kan arbeta med ekonomin på litet olika sätt. Det kan, fru talman, inte ha undgått någon i denna kammare att ett ursprungligen diskuterat förslag om en nedskärning av anslaget till kalkning till 80 miljoner om året har i denna budget höjts till 130 miljoner. Man kan litet försiktigt säga att sådana höjningar inte sker av en slump. Det är naturligtvis så att det skett en förbättring i ekonomin för kalknigen genom ett arbete som jag tror att flera partier i denna riksdag har medverkat till. Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att man ger myndigheter anslag, så även till Naturvårdsverket. Jag bejakar det. Men om Vänsterpartiet vill visa omsorg om och hjälpa Naturvårdsverket i den hanteringen hoppas jag att man utnyttjar möjligheten att vara med på att Naturvårdsverkets inriktning, arbetsuppgifter och ekonomi skall utredas. Den möjligheten står till buds nästa vecka.
Fru talman! Sinikka Bohlin nämnde de areella näringarna. Dessbättre utnyttjas ju nu möjligheten att genom EU söka miljöstöd inom jordbruket betydligt bättre. Ett gammalt krav från oss har därigenom blivit tillgodosett. Det är bra. Det är väl bara att säga som bohuslänningen sade: En får la tacka. Men det är synd att detta inte hade kunnat komma litet tidigare. Då hade vi kunnat ligga längre framme i planeringen när det gäller bevarande av biologisk mångfald. Vi vill också försöka att få med våtmarksdiskussionen och kvävefällor i resonemangen angående EU stöd. Jag hoppas att även detta moderata önskemål kommer att behandlas seriöst av regeringen framöver. Även Östersjöfrågan och havsmiljön bör från svensk sida föras fram som ett prioriterat område inom ramen för EU:s miljöpolitik. Östersjöfrågan är utomordentligt angelägen. Fru talman! Sedan vill jag avsluta med att ta upp en annan fråga. Det gäller synen på skogen. Jag önskar att vi här kunde få till stånd en nationell konsensus. I dag är det två mål som gäller inom skogspolitiken: miljömål och produktionsmål. Men tyvärr är det väldigt många som förringar produktionsmålet. Om man ser till förnybara resurser när det gäller råvaror är den svenska skogen en av de viktigaste förnybara råvaruresurser som finns - jag vågar nästan säga - i världen. Vår skogsproduktion är effektiv. Därför är det väldigt viktigt att vi slår vakt om denna förnybara råvaruresurs och inte enbart ser skogen som en resurs för naturvård. Naturvårdsinslaget, bevarandet och biotopskyddet är viktigt, men vi måste också - inte minst i EU-sammanhang - föra fram den svenska skogen som den viktigaste förnybara råvaruresursen när det gäller också de framtida ekonomiska välfärdsfrågorna.
Fru talman! Jag instämmer i Lennart Daléus inlägg. Han sade att vi alla har ett miljöengagemang. Man kan se att alla i Sverige har insikt om att vi måste gå mot det hållbara samhället. Det är intressant, eftersom man kan se detta inom industriföretagen. Där pågår det ett arbete. Jag är övertygade om att detta engagemang finns därför att vi här i riksdagen har gett de rätta signalerna. Man vet att det är den vägen som vi skall gå. Men då är det också viktigt att man inte tappar fart när det gäller att ge signaler. Procentuellt sett har miljöbudgeten drabbats av större besparingar än andra budgetar. Det är en felaktig signal att göra det möjligt för tjänstebilsinnehavare att köra billigare och att låta staten ta en kostnad på 1 miljard kronor för detta. Jag tror att både Lennart Daléus och Sinikka Bohlin hade tycket att det hade varit bättre att den miljarden hade tillfallit miljöbudgeten. Då hade vi kunnat arbeta aktivt med de åtgärder och frågor som ingår i den. Vi hade kunnat lägga ned mera pengar på miljöforskningen. Men nu blev det inte så. Regeringen har i stället valt att i sin budgetproposition ge signalerna på ett annat sätt. Jag träffar ofta människor som har ett miljöengagemang. Jag besökte Agenda 21-mässan, och där upplevde jag ett stort engagemang. Miljömänniskorna där undrade varför vi inte fattar de riktiga besluten riksdagen som skulle ge de rätta signalerna. Sedan tar man upp detta med tjänstebilsbeskattningen, urskogarna och den biologiska mångfalden. Det är nu viktigt att vi inför det beslut som skall fattas senare i dag visar att vi ändå är beredda att ge de riktiga signalerna. Att bygga det hållbara samhället är den vision som vi alla egentligen är överens om och som gäller i Sverige. Låt nu inte Agendaarbetarna ute i landet få känna att de har fått felaktiga signaler.
Fru talman! I mitt huvudanförande tog jag upp frågan vilka signaler som regeringen och riksdagen kommer att ge ut till landet när det gäller miljöarbetet. Jag tog upp trafikfrågor, energifrågor och direkta konkreta miljöfrågor. Det är en svag miljöprofil på den här budgeten. Det händer visserligen mycket saker, men det är inte tillräckligt. Framför allt är det fel saker som händer. Eva Eriksson nämnde en fel sak, nämligen detta med tjänstebilarna. Det är en mycket tydlig och felaktig signal. När det gäller Agenda 21-arbete och lagförändringar, Lennart Daléus, är jag beredd att diskutera sådana. Men utifrån den information som jag har fått är det inte lagarna som är problemet. Agenda 21 arbete handlar naturligtvis om lokalt arbete, men det finns helt enkelt inga förutsättningar för att arbeta lokalt. Jag vill inte ge Naturvårdsverket pengar för att man skall jobba med Agenda 21, utan jag vill ge kommunerna pengar för Agenda 21-arbete. Där ligger en stor skillnad. Den viktigaste frågan är nog miljösaneringen. I det sammanhanget har vi en möjlighet att visa att vi menar allvar med den miljöpolitik som uttrycks så fint i ord. Jag vill ha konkreta bevis på att regeringen och denna kammare faktiskt är beredda att lägga ned pengar och energi för att kunna investera i vår framtid. Det är precis det som det handlar om. Det finns 2 000 platser i Sverige som behöver saneras från miljösynpunkt, för vilket det krävs 200 miljoner. Regeringen föreslår 20 miljoner. Det är ett slag under bältet. Detta är någonting som kunde vara oerhört bra och som för en gångs skull kunde leda oss framåt.
Fru talman! Sverige är ett land som inte längre är föregångare. Det är hämtat från den granskning som OECD har gjort. OECD ger också Sverige skarp kritik för att vi inte avsätter områden för bevarande av den biologiska mångfalden. I det avseendet är man mest kritisk. Därför vill Miljöpartiet tillföra 700 miljoner - jag råkade tidigare säga 900 miljoner, men det skall alltså vara 700 miljoner - för avsättning av skogsmark och andra naturtyper som behöver skyddas. Om man, som socialdemokraterna vill, att vi skall kunna utvecklas till ett land som går före då måste man faktiskt satsa. Då går det inte att acceptera nedskärningar i miljöbudgeten eller i andra budgetar. Den omfördelning som vi i Miljöpartiet har föreslagit - 1 Naturvårdsverket och ytterligare 600 miljoner till allergisanering - skulle leda in på den vägen. Avslutningsvis vill jag säga att om man skall avgifta Sverige, Sinikka Bohlin, vilket är en mycket bra ambition, då måste man satsa mer än de 19-20 miljoner som ni nu vill satsa på sanering av miljöskadade områden. Dessa pengar är redan intecknade av olika kommuner. Kommunerna kommer att stå i kö för att uppvakta både departementet och Naturvårdsverket för att få pengar till miljösanering. Det gäller de kommuner där man har kommit så långt att man kan börja att anställa folk - ofta arbetslösa - för att komma i gång med saneringen. Det är alltså viktigt att skjuta till pengar, om man vill att Sverige skall bli ett land som återigen skall inta en tätplats. Jag vill svara på en fråga som Sinikka Bohlin ställde, nämligen om vi anser att även sektorn har ett ansvar för skogen. Ja, vi anser det. Sektorsansvaret måste bli föremål för en omfattande diskussion. Problemet med sektorsansvaret är att det medger en möjlighet att fuska. Utför man själv kontrollerna är man kanske inte lika noga som en myndighet skulle vara. Och, Sinikka Bohlin, vi kan tänka oss att diskutera en skogsvårdsavgift för att få de pengar som behövs för att kunna avsätta 5 % av Sveriges produktiva skogsmark nedanför fjällen till naturreservat i syfte att bevara en biologisk mångfald för framtiden. Det är bråttom.
Fru talman! Lennart Daléus var inne på energipolitiken och energiförhandlingarna. Även om jag såg glad ut delar jag självfallet hans uppfattning, att det är av allra största betydelse för miljön som helhet att vi får en uthållig energiproduktion byggd på förnybara energikällor. Jag ser också gärna en bred överenskommelse mellan riksdagens partier kring en sådan politik. Det är av oerhört stor vikt i miljösammanhang. När det gäller budgetarbetet för övrigt framförs det en del synpunkter om att vi kanske alltför mycket hamnar på detaljnivån när vi diskuterar ramarna. Samtidigt är det naturligtvis så att vi i oppositionspartierna är angelägna om att visa hur våra budgetalternativ är sammansatta. Det är ju inte en tillfällighet att vi vill satsa mer pengar på miljön. Vi gör det därför att vi anser att en del anslag är alldeles för små. Vi vill peka på att det behövs mer resurser där. På det sättet har vi kommit fram till att det behövs större belopp. Vi vill visa att det går att prioritera mellan olika utgiftsområden och inte bara inom utgiftsområdet. Det är detta som utskottet kommer att ägna sig åt i nästa omgång. För vår del handlar det alltså om mer pengar till Naturvårdsverket, mer pengar till miljöövervakning, mer pengar till kalkning av sjöar och vattendrag, investeringar inom miljöområdet och naturligtvis forskning på miljö och kretsloppsområdet liksom sanering och återställning av miljöskadade områden. Det är områden som vi menar är viktigare än väldigt mycket annat av det som finns med i budgeten inom andra utgiftsområden. Sammantaget klarar vi det med ett starkare utfall än det som regeringen presterar.
Herr talman! Jag vill börja med att bemöta Gudrun Lindvall. Jag tycker att det är beklagligt att Miljöpartiet alltid ser den negativa sidan av tillvaron. När man citerar OECD:s granskning av svensk miljöpolitik läser man det som är negativt. Det finns ju väldigt mycket som beskriver det vi har lyckats med, men naturligtvis också det som vi kan bli bättre på. Det är ingen som har sagt att vi skall vara bäst på jorden. Ibland kan det vara bra att försöka vara positiv också i de samtal som vi har i kammaren, Gudrun Lindvall. Göte Jonsson tog upp de areella näringarna. De är ju viktiga för oss allihop t.ex. för livsmedelsproduktionen och skogen som råvarubas, men också miljömässigt. Och där har vi fortfarande problem på t.ex. jordbruksidan både i Sverige och runt Östersjön. Därför är det viktigt att vi delvis satsar just Östersjöpengar på livsmedel och miljö för att skapa bättre miljöer runt sjön. Jag tror att vi har mycket av våra framtidsbranscher inom de areella näringarna. Det handlar inte bara om miljöforskning utan om forskningen som helhet. Det gäller att se möjligheter i de gamla sektorer som vi har, t.ex. jordbruket, skogen genom förnybar energi och även inom de områden som tagits upp och som inte tillhör vårt utgiftsområde, nämligen trafik och energi. Det är ju där vi har framtidsbranscherna och de miljömässigt viktigaste områdena att satsa på i framtiden.
Herr talman! Jag tycker att det blivit tydligt under debatten att det finns en mycket god grund för att samlas kring många av de viktiga miljöfrågorna. Att vi sedan har litet olika uppfattning om prioriteringarna av kronor och ören och rent av också mellan prioriteringarna innebär ju inte att ambitionerna alltid behöver vara så skilda åt i storlek, även om man väljer olika områden. Flera har ju förlitat sig på att satsa pengar på det ena och andra. Det handlar ju också mycket om att möjliggöra. Det handlar om att möjliggöra för människor, företag och organisationer att bete sig klokt och rätt. Det handlar också om att ställa krav på företag, medborgare, myndigheter och organisationer att bete sig rätt. I detta kravställande ryms ju ett visst mått av finansiering, herr talman. Jag inbjuder gärna de andra partierna till att diskutera med vilken stränghet man framöver skall ägna sig åt det som berättigat kallas skatteväxling, dvs. att med instrumentet att ta pengar från den dåliga verksamheten och ge till den goda också upprätthålla ett sätt att finansiera en klok utveckling. Herr talman! Vi i Centerpartiet är glada och rent av stolta över att ha initierat och påbörjat Agenda 21 arbetet i Sverige som en följd av arbetet med Riokonferensen. Vi är glada över att vi kunde påbörja kretsloppsarbetet under den förra regeringsperioden. Vi är naturligtvis stolta över att vi går i spetsen för en kärnkraftsavveckling. Vi tänker utnyttja de möjligheter som EU-medlemskapet ger till ett bättre miljöarbete. Allt detta skall ske under den sammantagna rubriceringen att vi behöver utveckling, och vi behöver miljö. Herr talman! Med detta slutar jag för min del debatten om miljön i dag.

Herr talman! Dagligen blir vi påminda, via press, radio och TV, om de stora klyftor som råder mellan ivärldens rika och u-världens fattiga människor. Detta kan exemplifieras på olika sätt. Ett är att gå in i Report för 1996. Av den framgår bl.a. att bruttonationalinkomsten per person i i-världen ligger runt 400 kr per dag. Motsvarande siffra för de fattigaste uländerna ligger runt 10 kr per dag, alltså en fyrtiondel. Den fråga vi måste ställa oss är: Har vi, som råkat födas i ett i-land och lever på en standardnivå som vida överskrider u-ländernas, något ansvar för att medverka till att lindra nöden och bidra till att de fattiga folken får möjlighet till ett drägligare liv och bättre livschanser? Frågan är högst berättigad och måste ställas och ständigt upprepas. Dagens diskussion om internationellt samarbete handlar just om detta - vårt globala ansvar. Jag kommer nu mera att gå in på penningfrågan än på detaljerna i hur vi sedan använder pengarna. Vi återkommer till det i en debatt i december, då vi får tillfälle att mer diskutera effektiviteten i biståndet och hur vi använder pengarna. Jag kommer att uppehålla mig kring enprocentsmålet. Internationellt samarbete har sin naturliga utgångspunkt i ett globalt rättvisetänkande. Utan detta globala perspektiv blir hela frågan om enprocentsmålet i det svenska biståndet helt obegriplig. Tänk globalt - handla lokalt! Det är just det som det är fråga om. Detta globala rättvisetänkande har en lång tradition och djupa rötter såväl i det svenska samhället som i den svenska riksdagen. Det första regeringsförslaget om enprocentsmålet för u-landsbiståndet lades såvitt jag förstår fram i proposition nr 101 år 1968. Då föreslogs en långtidsplan för det statliga utvecklingsbiståndet samt riktlinjer för planens förverkligande. I långtidsplanen föreslogs att det statliga biståndet för de närmaste åren skulle planeras med sikte på att den totala anslagsvolymen för biståndet skulle motsvara 1 % av bruttonationalprodukten. I verkligheten nådde man detta mål Jag har tittat litet i riksdagsprotokollet från den biståndsdebatt som ägde rum för 20 år sedan, en mycket intressant läsning. Jag vill gärna ge några exempel på hur man då resonerade från olika partier. Jag skulle vilja att de partier som nu föreslår kraftiga nedskärningar i biståndet lyssnar mycket noga. Så här sade t.ex. socialdemokraternas företrädare då, Arne Geijer: "Låt mig till att börja med säga att vi nu under många år har haft en intensiv debatt i Sveriges riksdag om den svenska u-hjälpen. Vi har så småningom uppnått enprocentsmålet, vilket innebär att 1 % av bruttonationalprodukten anvisas för hjälpen till andra länder. Samtidigt som detta har skett kan vi emellertid konstatera att klyftan mellan rika och fattiga länder förstorats i förhållande till vad som var förhållandet för några år sedan. Att den svenska insatsen överskridit 1 % av bruttonationalprodukten hoppas jag emellertid i Sveriges riksdag framstår som mycket tillfredsställande. Det är glädjande att vi har nått dithän, och jag hoppas att vi också skall kunna vidmakthålla denna enprocentiga andel av vår bruttonationalprodukt." Detta har socialdemokraterna under den tid som gått sedan dess alltså kraftigt svikit och är nu nere på Moderaternas talesman, Allan Hernelius, sade följande i den debatten: "Knappast har vi anledning att blygas över våra insatser totalt sett. Först av alla nådde vi, som påpekats, det av FN uppställda målet. Vi marscherar nu vidare och når en procent av 1976 års bruttonationalprodukt. Och det skall inte stanna härvid; därom är utrikesutskottet enigt. Naturligtvis kan och skall vi göra mera. Stark åstundan härtill finns i alla partier. Å andra sidan finns också en annan opinion, vars motstånd det gäller att övervinna. Information och upplysning kan bidra härtill. Men det är också angeläget att biståndsmedlen av regering och riksdag förvaltas så att det inte ger näring åt olust och negativism." Det tredje partiet som skär kraftigt i biståndet är Centerpartiet. Jag skulle vilja att Helena Nilsson lyssnar noga på vad hennes företrädare, han hette Torsten "Det var Indien som i Förenta nationerna lade fram förslag om 1 %. Centerpartiet tog upp förslaget i en motion i riksdagen. Folkpartiet anslöt sig till förslaget året efter. För socialdemokraterna tog det många år innan man accepterade förslaget om enprocenstmålet. Sedan har det varit ett oavbrutet tillbakahållande från socialdemokraterna, och vi har måst motionera varje år. Det har alltså varit en mödosam väg till detta mål." Så lät det för 20 år sedan. Nu har de tre partierna gjort ytterligare nedskärningar i det förslag som ligger på riksdagen bord i dag. Vi är nere på en historiskt låg nivå. Jag menar att detta är en olycklig trend. Folkpartiet menar att det är en olycklig utveckling. Det kommer att bli en mödosam väg att försöka gå tillbaka för att återvinna den anda som fanns här en gång i tiden, den globala solidaritetsandan. Vad har egentligen hänt med svensk biståndspolitik under de här åren? Vad har hänt när de här företrädarna kunde vara så klara och tydliga på denna punkt under det att vi i dagens riksdag får finna oss i helt andra beslut? Folkpartiet menar att vi snarast måste anträda vägen mot enprocentsmålet och inte som nu gå i motsatt riktning. Vi föreslår därför i vår reservation till dagens betänkande att biståndsanslaget höjs med 1,2 miljarder kronor för budgetåret 1997, och att en successiv ökning sker under de därpå följande åren.

Herr talman! "Varning för minor" står det på den skylt som jag här håller upp. Det är en syn som möter barn och vuxna i Moçambique, ett land som under många år varit mycket drabbat av antipersonella minor. För närvarande är det 40-50 barn som varje år dör direkt eller senare av skador från minor. Likadan är situationen i Angola, Afghanistan och andra länder. Sverige satsar åtskilliga miljoner kronor i Moçambique, Angola och andra länder för att göra dem fria från minor. Det är ett mycket mödosamt arbete, och man utför det för hand. Den maskin som har diskuterats, Glufs Glufs, är knappast användbar i de här terrängerna. Om man satsar så mycket som är möjligt, kommer det ändå att ta minst 10-15 år bara i Moçambique. I länder som är ännu värre drabbade kommer det att ta ännu längre tid. Samtidigt förses många andra länder med nya minor. Det här är alltså nästan ett oändligt arbete som aldrig tar slut. Trots det måste man göra allt för att stoppa nya minor och för att se till att barn och ungdomar som växer upp i dessa länder så snart som möjligt kan få växa upp i länder där man inte, varje steg man tar, behöver vara rädd för att få armen eller benet avslitet av en mina. Det är bl.a. till sådana projekt svenska biståndsmedel går. Jag ser det som ett oerhört effektivt, oerhört nödvändigt arbete som vi borde satsa väldigt mycket mer på. Andra viktiga biståndsområden är återvändande flyktingar i exempelvis Guatemala och andra länder. Människor som har befunnit sig på flykt under flera år, ibland under decennier, får, med hjälp av framför allt FN och frivilliga organisationer, många gånger kyrkliga, möjlighet att återvända till sina hemländer och där börja om på nytt. Vi har vattenprojekt i Zimbabwe som svenska SIDA är inblandade i, där man med relativt liten ekonomisk insats tillsammans med lokala krafter ser till att få vattenförsörjning och dricksvatten i mindre städer. Vi har demokratiprojekt i många länder. Svenska biståndsmedel används mycket effektivt för att ge stöd till organisationer för mänskliga rättigheter, till att bygga upp ett rättssamhälle och till att få fungerande rättsinstitutioner. I Vietnam har vi t.ex. bidragit med skattereformer och andra insatser för att få system där staten får inkomster som är nödvändiga för att kunna bygga ut utbildning, hälsa osv. Vi har skuldsanering. Tidigare talare har varit inne på hur nödvändigt det är. Man kan se på Tanzania, ett land som vi i utrikesutskottet som tidigare sagts besökte i augusti. Tanzania satsar 30 % av sin budget för att betala skulder, och var och en kan förstå hur fullständigt vansinnigt detta är när man i skolorna kan ha 150 elever i varje klass. Alla tänkbara pengar borde gå till undervisningen. Därför måste Världsbanken och andra multilaterala organ, men också Sverige på sin kant, bidra till att se till att skuldlättnader genomförs för att de mest fattiga länderna i världen skall kunna satsa på det de mest behöver: utbildning, hälsovård och nödvändiga projekt för sysselsättning. Jag kan fortsätta att göra listan lång. Det finns en oändlig rad av mycket nödvändiga och väldigt effektiva och bra biståndsprojekt som Sverige direkt eller via olika FN-organ är inblandat i. Det gäller t.ex. arbete för barns och ungdomars rätt att växa upp på ett bra sätt. Det hindrar inte att det, som vi alla vet, finns problem med bristande effektivitet, korruption osv. Det är självklart inte så biståndspengar skall användas. Det måste förändras, och det är man på god väg att göra. Vi vet också att bistånd inte alls är det som förändrar världen så att det blir utveckling och materiellt välstånd i alla länder. Vi vet att det krävs utökad handel och bättre handelsförbindelser för fattiga länder. Vi vet att det krävs att man stoppar vapenhandeln från de rika västländerna som i dag tjänar mycket på att exportera vapen till de fattigaste länderna. På den konferens som FAO, FN:s matprogram, har anordnat har man diskuterat fördelningen av de många hungriga människorna runt om i världen. 800 miljoner människor har i dag inte tillräckligt att äta. Egentligen är det inte fråga om att förse dem med mat, utan det handlar om att ändra maktstrukturen så att människorna själva skall kunna odla och få den mat de behöver. Det är nödvändigt att se på dessa andra faktorer, men samtidigt har vi biståndet, som vi med politiska medel tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut om. Det gäller både hur mycket pengar vi satsar och vilken inriktning biståndet skall ha. För den sakens skull behöver vi inte bortse från de andra viktiga faktorerna. Vänsterpartiet har, liksom Folkpartiet, med bestörtning kunnat ta del av hur Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna frångått det man tidigare haft som önskemål, nämligen enprocentsmålet. Nu är vi nere på 0,7 %. Jag undrar naturligtvis var vi har biståndsministern, som gärna är ute och talar om internationell solidaritet, global rättvisa osv. Varför är han inte här och försvarar att regeringen tillsammans med en majoritet av riksdagen vill sänka biståndet till 0,7 %? Det är skammens gräns som vi har diskuterat och framhållit tidigare. Jag skulle vilja höra Pierre Schoris förklaring igen. Den håller inte i det långa loppet. Vänsterpartiet har protesterat mot denna budgetordning, som innebär att vi i dag bara pratar om pengar och anslagsnivåer och att vi tar inriktningen sedan. Vi tycker att detta skall göras vid samma tillfälle, och att vi i parlamentet skall ha möjlighet att också se till vilka olika anslag som skall kunna förändras och hur vi skall kunna få mer pengar. Genom denna budgetordning är det oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att göra detta. Vi i Vänsterpartiet kräver en återgång till enprocentsmålet. Vi anser att en sådan är möjlig. Vi vill börja med att höja nivån till 0,8 % 1997 och därefter fortsätta för att 1999 vara uppe i 1 %. Vi vill anslå 1,8 Därmed yrkar jag bifall till Vänsterpartiets budgetförslag, som innebär att vi fortsätter att satsa på internationell solidaritet.

Herr talman! Miljöpartiets förslag på utgiftsområde 7 - internationellt bistånd - innebär att budgetramen utökas med 1 430 miljoner kronor 1997 och att den utökas ytterligare de närmaste åren. Det betyder utökade anslag till fyra FN-organisationer och ökade anslag till bistånd genom folkrörelser och organisationer. Regeringen har föreslagit 1 miljard kronor till samarbete med Central och Östeuropa att fördelas under en femårsperiod. Miljöpartiet önskar att denna miljard fördelas på tre år i stället, och att miljöinriktningen i programmet förstärks. Den största delen av den summa Miljöpartiet föreslår går till miljöinsatser och miljöprojekt i olika behövande utvecklingsländer. I dagens samhälle griper miljöfrågorna in i olika verksamhetsfält på ett sätt som aldrig förr. Stöd till miljöåtgärder kommer hela samhället till godo. Det kan gälla utbildningsinsatser, projekt inom alternativjordbruk och livsmedelsförsörjning, förnybar energi och insatser på lokal nivå inom näringsliv och handel. Inom alla dessa sektorer har kvinnor ofta en nyckelroll och ett stort ansvar, utan att ha motsvarande rättigheter. Detta är alltså områden där orättvisor i jämställdhet mellan kvinnor och män kommer i dagen och kan tacklas och rättas till. Förhoppningsvis kan också en förändring komma till stånd. Sverige har nyligen lagt ett sjätte biståndsmål till de övriga övergripande fem: jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. att alla samhällsmedborgare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga delar av livet. I regeringens budget ligger biståndsanslaget fortfarande kvar på 0,7 %. Jag undrar varför regeringen inte har försökt att åstadkomma en höjning av biståndet eller att sätta en preliminär tidpunkt för när man önskar att detta skall uppnås. Miljöpartiet menar att det finns tunga skäl för att höjningen mot det utlovade enprocentsmålet måste prioriteras och starta genast. Den traditionella säkerhetspolitiken har ändrat innehåll i och med att hotbilden mot jordens gemensamma säkerhet har ändrat karaktär. Man ser en tydlig koppling mellan detta och fattigdom och sociala klyftor mellan rika och fattiga i utvecklingsländerna. Vi vet att jordens befolkning ökar okontrollerbart, att miljön förstörs och att naturresurserna krymper. Ett land med problem av det här slaget är ett hot mot grannsämjan och en risk för upprätthållande av global fred. Överutnyttjande av naturresurser och miljöförstöring hänger starkt ihop med en ökande fattigdom, brist på livsmedel och försörjningsmöjligheter. Detta skapar hos en befolkning ett samhällsklimat som är en grogrund för vrede och uppror och som i förlängningen leder till väpnade konflikter. Det är här biståndet kommer in som ett nytt säkerhetspolitiskt instrument som skapar en ny och annorlunda säkerhetspolitisk agenda. Jag skall nämna en hotbild. Enligt många riskprognoser för 2000-talet kommer miljöproblemet att orsaka de svåraste väpnade konflikterna länderna emellan. Det gäller speciellt de problem som har med vatten att göra. För 30 år sedan skrev en av våra internationellt kända forskare, Georg Borgström, en bok som heter Gränser för vår tillvaro. Om man läser den för första gången i dag känns den tyvärr lika aktuell som den var 1964, när den kom ut. Ett av kapitlen heter Vattnet i storpolitiken. Där finns en genomgång av olika spänningsfält på jorden där vattnet har huvudrollen på den politiska arenan. Här är några nya siffror från i dag: Om 30 år har världens befolkning ökat till långt över 8 miljarder människor. 90 % av denna befolkningsökning sker i utvecklingsländerna. Samtidigt har vi redan nu vattenbrist i 20 av jordens länder, och vi behöver vatten för att producera mat till den växande befolkningen. Rent dricksvatten är en bristvara i många länder. Enligt beräkningar som har gjorts i u-länderna dör ca 25 miljoner människor varje år av förorenat vatten. Här behövs konfliktförebyggande insatser - inte i form av traditionella militära insatser utan i form av biståndsinsatser som prioriterar just tillgången på vatten, som är vårt viktigaste livsmedel. I praktiken måste detta enligt Miljöpartiet leda till minskade försvarsutgifter och ökade biståndsanslag. Varför inte börja på vägen upp mot enprocentsmålet? "Skammens gräns", som biståndsministern kallade 0,7 %-gränsen är en mycket farlig gräns sedd ur säkerhetspolitisk synvinkel. Det är en gräns som jag tycker att vi skall lämna så fort som möjligt, och börja vandringen mot enprocentsmålet. Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservationer 50

Herr talman! Man skulle kunna säga att världens situation och världens nöd är vårt ansvar - ett ansvar som vi aldrig kan avsäga oss. Vi hör allesammans ihop. Det är naturligt att en budget handlar om siffror och om att få inkomsterna att täcka utgifterna. Men i debatten väntar sig människor att få veta varför vi vill satsa på ett område och spara på ett annat. Med andra ord vill de veta vad vi har för underliggande ideologi. De undrar vad det är som driver oss i vårt politiska arbete. Prioriteringar säger en hel del om vad olika partier betraktar som viktigt. Det är när vi måste spara som det blir tydligt vad vi anser vara oundgängligt. När vi har gott om pengar räcker det både till det som är viktigt och till det som vi skulle kunna undvara. Vi kristdemokrater tror att det finns många människor i Sverige som delar vår syn på att det internationella biståndet bör höra till de områden som skall prioriteras. Det finns fortfarande en stark biståndsvilja i Sverige. Det gäller människor i alla åldrar, men inte minst unga människor. Undersökningar visar att en majoritet vill att biståndet skall vara kvar på minst den nivå vi hade innan Socialdemokraterna började nedmonteringen av det svenska biståndet. Jag är inte förvånad över att unga människor i ännu högre grad än andra vill ha bistånd på hög nivå. En annan undersökning visar att var fjärde ung människa gärna skulle betala högre skatt om de visste att den gick till bistånd. Den idealiteten skall vi vara mycket rädda om. Jag vågar påstå att idealitet, människokärlek och känsla för rättvisa har varit drivkraften för den spontana verksamhet som utgör grunden för vårt bistånd. Kyrkor och andra ideella organisationer började med katastrofhjälp, sjukvård och skolverksamhet långt innan statligt bistånd ens var påtänkt. Bistånd över statsbudgeten infördes först i början av 1960 talet. Biståndsviljan, som ytterst är en vilja till personligt engagemang, får vi absolut inte låta gå förlorad. Det finns många skäl att uppehålla en hög biståndsnivå. Respekten för de mänskliga rättigheterna, som kommer till uttryck i FN-normerna är en grund för viljan att bistå människor i fattiga länder. Med biståndet vill vi stödja människor i deras egna ansträngningar att fritt och utan fruktan forma sitt eget samhälle. Grundläggande är också solidaritetstanken - att vi alla hör samman och att vi därför har ansvar för varandra. Principen om alla människors lika värde leder till övertygelsen om att vi bör bidra till att höja de fattiga folkens levnadsnivå och verka för deras ekonomiska och sociala rättigheter. Behoven är oerhört stora och har ingalunda minskat. Stora framsteg har gjorts när det gäller grundutbildning och bekämpning av vissa sjukdomar. Krig och interna oroligheter som leder till att hundratusentals, ja miljontals människor tvingas till flykt från sina hem och länder är de största hindren för en positiv utveckling. Vi har på senare tid sett vilka förödande konsekvenser i form av mänskligt lidande och förödelse krig och folkmord för med sig både i Centralafrika och i Bosnien. På längre sikt utgör också förtryck av mänskliga rättigheter och bristande demokratiutveckling stora hinder för framsteg. 80 % av världens befolkning lever i u-länderna. En dryg miljard lever i yttersta fattigdom utan garanterad tillgång till dagligt bröd, hälsovård eller utbildning. Denna sjättedel av jordens befolkning förbrukar bara 1,4 % av världens produktion av varor och tjänster. Om vi jämför det med den miljard som befinner sig i toppen - dit hör vi i vårt land - och som konsumerar 80 % av världens samlade BNP, får man litet perspektiv på vad det hela handlar om. Ändå säger vi att ett av våra problem i dagens Sverige är att vi inte konsumerar tillräckligt. Jag skall inte nu gå in på vad detta innebär, inte minst för de barn som aldrig får en chans att växa upp på grund av sjukdom och umbäranden till följd av yttersta fattigdom. Via barnkonventionen har vi faktiskt förbundit oss att till det yttersta av vår förmåga söka förverkliga barnens rättigheter, oavsett var de bor. I det ljuset kan vi verkligen fråga oss om de nedskärningar som majoriteten i dag kommer att besluta om är försvarbara. Det tycker inte jag. Den oerhörda klyftan mellan fattiga och rika fortsätter att vidgas. Det beror delvis på i-världens bristande intresse för biståndsinsatser. Inte minst beror det på vägran att upphäva orättfärdiga handelsrestriktioner. På så sätt försvåras u-ländernas möjligheter till export, vilket leder till lägre inkomster, sämre konkurrensförmåga och därmed också sämre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling. Skuldkrisen är enorm. Den totala skuldbördan till väst uppgår till 13 000 miljarder, en ofattbar summa som vi måste komma till rätta med på något sätt. Vi måste ställa oss frågan hur vi gemensamt kan forma en framtid som erbjuder ett värdigt liv för människor också i de delar av världen som inte är lika lyckligt lottade som vi. Utan hopp om utveckling mot ett bättre liv blir det ingen trygghet och säkerhet för någon i världen. Biståndet kan inte ensamt vända strömmen, men det är ett verksamt bidrag till en positiv utveckling. Därför är det oroväckande att i-världens samlade bistånd är det lägsta på 20 år, samtidigt som man vägrar att upphäva de orättfärdiga handelsförbindelserna. Det är också mycket beklagligt att den svenska regeringen tillsammans med Centern trots de stora behoven följer den allmänna tendensen och föreslår en kraftig sänkning av biståndet. Moderaternas siffror i det här sammanhanget skall vi inte ens tala om. De flesta partierna har varit överens om vikten av ett generöst bistånd, även under den period av ekonomiska problem som vi har fått leva med. Det första verkliga ifrågasättandet av biståndsnivåerna kom med Ny demokrati under den förra regeringen. En del av deras kritik gick ut på att Sverige inte har råd med sitt bistånd. Få anade kanske då att det skulle bli en socialdemokratisk regering som tillsammans med moderaterna skulle driva fram en frysning av biståndet i sin första budget 1995. Detta innebar samtidigt att socialdemokraterna gick ifrån enprocentsmålet, som Sveriges riksdag beslutade om 1968. Förra året var det inte några andra än moderaterna som var villiga att ställa upp på denna frysning. Men nu är man i Centern dessutom villig att sänka biståndet högst betydligt. I maj 1996 fick biståndet stå för den största besparingen. Vi kristdemokrater tycker att det är skamligt att världens absolut fattigaste skall stå för miljardbelopp när vi skall sanera vår ekonomi. Denna linje fullföljs nu i den budget vi skall fatta beslut om. Vi avvisar bestämt denna nedmontering av biståndet. I vårt förslag vill vi satsa ytterligare nära två miljarder på biståndet från 1997. För de två följande åren har vi föreslagit 2,241 miljarder respektive Regeringen har dessutom övergivit enprocentsmålet till förmån för det mål som har satts upp av FN på 0,7 %. Vi avvisar detta och föreslår en återgång till enprocentsmålet senast år 2001, eller tidigare om så är möjligt.

Herr talman! Riksdagen beslutade i våras om inriktningen av utgiftsområde 7, biståndet, för åren Det betyder för nästa år ett anslag på drygt 11 000 11 414 miljoner för 1999. Uppgifterna för dessa två sistnämnda budgetår är naturligtvis preliminära beräkningar som gjorts utifrån nu kända förutsättningar och antaganden om den ekonomiska utvecklingen. Utskottet menar att det är angeläget att biståndsramen under den aktuella perioden uppgår till minst 0,7 % av BNI. Vidare säger utskottet att ramen för utvecklingssamarbete med u-länderna sammantaget inom utgiftsområdet i krontal minst bör uppgå till det av regeringen föreslagna. När det gäller Central och Östeuropa har riksdagen beslutat om ett samarbetsprogram omfattande åren 1995/96, 1997 och 1998. Till detta program har avsatts drygt 4 miljarder kronor för hela perioden. Under 1998 skall regeringen lämna förslag om omfattning och inriktning av samarbetet efter 1998.

Utgångspunkten har varit att alla utgiftsposter skall omfattas av denna sanering. Det finns inga skyddade zoner, vare sig i inrikes eller utrikespolitiken. Annars hade det inte gått ihop. Detta är den enkla och svåra sanningen som ingen kan undgå. Nedskärningarna av vårt bistånd görs alltså helt av statsfinansiella skäl. Nästan alla utgiftsområden har ju fått vidkännas avsevärda nedskärningar. Den framtida utvecklingen av den ekonomiska ramen för biståndet beror dels på vilken ökning vi får av BNI, dels på statsfinanserna. Jag tycker att vi inte får tappa proportionerna i debatten. Trots dessa nedskärningar är ju Sverige världens fjärde främsta biståndsgivare. Vi har ett högklassigt bistånd som internationellt är uppskattat, som skapar utveckling, som räddar liv och som främjar fred och demokrati. Det har kolleger tidigare på olika sätt visat exempel på, inte minst utifrån gemensamma erfarenheter av resan i södra Afrika i augusti månad. Under en övergångsperiod är det möjligt att använda anslag som av olika skäl inte har kunnat betalas ut. Det kan bero på att projekt har försenats eller på att planerade utbetalningar har blivit mindre än beräknat. Att så har blivit fallet har att göra med just det som vi är ute efter att bekämpa, nämligen de svårigheter och den oförutsägbarhet som fattigdom och underutveckling för med sig. Dessa outnyttjade reserver, som är betydande, innebär alltså att nedskärning kan ske utan att pågående verksamhet behöver krympas eller avbrytas. Biståndet i världen växer inte, som någon påpekade. Tvärtom minskar det stadigt. OECD-ländernas totala biståndsvolym har från 1990 till 1995 sjunkit från 0,33 % av BNI till 0,27 %. Visionerna för biståndspolitiken måste därför handla mer om innehållet. De nya utmaningarna kräver såväl ett nytt tänkande som ett nytt handlande. För Sveriges framtida bistånd finns det några områden som jag i all korhet vill peka på. Det handlar om det fattigdomsinriktade biståndet som måste prioriteras ännu mer. Fattigdom är det största hotet mot freden. Av världens fattigaste länder finns merparten i Afrika. Där finns också 40 % av världens flyktingar. Nu har biståndsministern tagit initiativ till ett omfattande arbete för att utforma en ny och sammanhållen politik för utvecklingssamarbetet med Afrika. Det är angeläget att påverka maktfördelningen i samarbetsländerna. Det finns inte något automatiskt samband mellan tillväxt och utveckling, som vi vet. Det är också viktigt att bryta den s.k. beroendekulturen. Bistånd har ju traditionellt varit en hjälp, "en gåva", från en givare till en mottagare, och det har ofta lett till att givaren har haft ett övertag, inte bara ekonomiskt. Det är nödvändigt att påskynda processen mot ett utvecklingssamarbete mellan parter som har ett ömsesidigt ansvar. Ett annat område som skall utvecklas är insatserna för konfliktförebyggande och ökad säkerhet. Fred, demokrati och utveckling hör ihop, det känner vi till. Biståndsministern presenterade häromdagen en strategi för EU:s utvecklingssamarbete. Den är angelägen och värdefull, eftersom vi vet att EU är en stor biståndsgivare. En annan uppgift är att driva på reformeringen av FN. Nära hälften av det svenska biståndet kanaliseras ju genom FN och institutioner där många länder samarbetar. Det finns alltså i den nya situationen många uppgifter att arbeta med. Som jag nämnde tidigare är Sverige, trots nedskärningen av biståndet till 0,7 % av BNI, ett av världens fyra främsta biståndsgivarländer. Vi har redan sett exempel på hur ett bättre ekonomiskt läge här hemma också gagnar biståndet. I slutskedet av budgetarbetet kom en ny BNI-prognos, och den betydde att biståndsramen kunde utökas med 76,2 miljoner kronor. Ett annat förhållande som också har stor betydelse för värdet av vårt bistånd är att nästan hela biståndsbudgeten används utomlands, vilket innebär att den svenska kronans växelkurs är av väldigt stor betydelse för biståndets reella storlek. I jämförelse med 1995/96 är anslaget för 1997 i dag redan värt 10 % mer räknat i tyska mark och i det närmaste värt lika mycket, bara några tiotals miljoner lägre, i dollar. Detta visar med all tydlighet vad sunda statsfinanser betyder också för värdet av vårt bistånd. Många har talat om enprocentsmålet. Vi känner till vad utrikesutskottet har uttalat i denna fråga. Vi skall återgå till 1 % så fort detta låter sig göras av statsfinansiella skäl. Den frågan får vi återkomma till när vi senare skall diskutera innehållet i vårt bistånd. Det har här framförts synpunkter på storleken av biståndet. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill lägga på ytterligare pengar, medan Moderaterna avviker kraftigt från denna uppfattning. Utskottsmajoriteten uttalar stöd för regeringens strävan att förbättra statsfinanserna och konstaterar med tillfredsställelse att ökningen av BNI redan 1997 kommer att medföra en utökning av biståndsramen med 76 miljoner kronor. Till detta kommer att den stärkta kronkursen ytterligare förbättrar situationen. Sammantaget innebär detta en väsentligt ökad biståndseffekt.

Herr talman! Centerpartiet har medverkat i arbetet med att sanera de offentliga finanserna. Som ett led i detta mycket smärtsamma arbete har vi också accepterat besparingar i biståndet. Som tidigare har sagts från talarstolen innebär de här besparingarna att enprocentsmålet, som vi ju lämnade för några år sedan, är ännu mer avlägset. Jag är den första att beklaga detta, och jag beklagar det djupt. Centerpartiets långsiktiga mål vad gäller biståndets storlek är oförändrat. Vi har i en motion i höst uttryckt att det måste vara ett tydligt mål att återupprätta enprocentsmålet så snart som möjligt, och vi har också sagt att regeringen bör återkomma med en plan för detta. Vad är det då som har hänt i svensk biståndspolitik? frågar Karl-Göran Biörsmark. Jag skulle i stället vilja fråga: Vad är det som har hänt i svensk ekonomi under de här 20 åren? Jo, vi har att brottas med ett mycket stort budgetunderskott, för att inte tala om statsskulden. Jag kan också smärtsamt konstatera att när Karl-Göran Biörsmarks och mitt parti har suttit i regeringen - vi har gjort det under nio respektive åtta av de här 20 åren - har vi alltid lämnat ett besvärande budgetunderskott efter oss. Ett land som inte kan hantera den egna ekonomin klarar inte att med lånade pengar behålla sin trovärdighet som långsiktig biståndsgivare. Därför kräver ett sådant här saneringsprogram uppoffringar av alla grupper i samhället. Detta drabbar alltså också dem som behöver vårt bistånd. 66 miljarder i besparingar plockas inte fram hur lätt som helst. Det har gjorts stora ingrepp i transfereringssystemen, och också biståndsanslaget har då fått vidkännas en besparing. I Centern menar vi att om vi även i fortsättningen skall uppnå en bred uppslutning bland medborgarna för ett generöst tilltaget bistånd som gör oss till fjärde största biståndsgivare i världen, då skall också denna anslagspost vara med och dela bördan i en för oss ekonomiskt svår tid. Jag vill i samband med detta yrka bifall till utskottets hemställan i finansutskottet betänkande avseende utgiftsområdena 5 och 7 - det gäller här närmast utgiftsområde 7, som berörs av utrikesutskottets betänkande UU1y. Dagens debatt skall behandla biståndsramen, och vi diskuterar betänkandet Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna. Vi skall som tidigare har påpekats diskutera innehållet senare, och vi skall också ha en debatt om biståndet under våren. Det beslut vi alldeles strax skall fatta innebär att vi får en tydligare koppling mellan biståndsramen och bruttonationalinkomsten, BNI. Genom att vi åter tillämpar denna koppling kommer en stigande BNI att resultera i att biståndet ökar i kronor räknat. Förstärkningen av kronan, som är en följd av det saneringsprogram som vi inledde våren 1995, har också ökat biståndets volym. I varje mottagarland räcker varje krona längre - effekten ökar. Det är i alla fall en liten tröst i detta underskottets mörker. Centerpartiet ställer sig bakom minskningen av biståndsramen till 0,7 % av BNI. Det innebär för 360 000 för innevarande år. Minskningen av resursramen är likt en krympning av kostymen, och den har kunnat genomföras framför allt genom att vi har jagat outnyttjade medel. Vi kan konstatera att den löpande verksamheten i de fattigaste delarna av världen på så vis har kunnat prioriteras. Genom omfördelningar har stödet till miljöinsatser, humanitärt bistånd, demokrati och mänskliga rättigheter kunnat bibehållas på en oförändrad nivå. Detsamma gäller för det bistånd som kanaliseras genom enskilda organisationer. Att fördela bistånd via enskilda organisationer är något vi har mycket goda erfarenheter av. Det har många fördelar. De fördelarna är att vi når ut brett i mottagarländerna och därmed bidrar till en demokratisk och pluralistisk utveckling. Metoden är kostnadseffektiv, eftersom vi drar nytta av många ideella insatser, och det ökar också delaktigheten och uppslutningen här hemma i Sverige bakom en generös biståndspolitik. När vi förra våren debatterade den dåvarande budgetpropositionen och "det frysta anslagets metodik" lanserades protesterade Centerpartiet högljutt. Med ett fryst och fixt anslag kopplade regeringen loss från utvecklingen av BNI. Våra protester gällde såväl frysningen som metod som den alltför låga nivån. I den kritiken instämde alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna. När jag nu tittar igenom och summerar övriga partiers motioner och tittar på den tabell som vårt utskottskansli har upprättat och det budgetalternativ som finns där, är det väldigt intressant att notera att det enbart är Kristdemokraterna som når upp till den nivå på biståndsramen som är på 13 360 000 000. Detta är något som vi - jag också - har dömt ut. Det gäller Folkpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Förutom Kristdemokraterna verkar nu alla ha mer pengar i biståndsramen än vad regeringen och Centerpartiet nu har föreslagit. Man slår sig för bröstet och säger: Vi minskar inte biståndet. Vi sparar minsann inte på de fattiga. Sedan räknar man upp alla man slår vakt om. Detta sker trots att man inte orkar lyfta sig över nivån för innevarande år, 1996. Jag vill inte kalla det hyckleri men väl ett betänkligt sätt att argumentera. Jag har också gått igenom varifrån ni har fått era extra resurser till bistånd. Jag tycker att det hade varit ärligt om ni också hade redovisat det. Folkpartiet drar ned 10 miljarder på de arbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen och hämtar också 2 miljarder från bostadsförsörjningen, där bl.a. bostadsbidragen ligger. Det är mycket pengar sammanlagt. Man kunde väl då också ha sagt: Vi minskar inte biståndet, men vi tar från den här gruppen. Kristdemokraterna plockar bort 2 miljarder från de arbetshandikappade och en lika stor summa från studiestödet. Jag vill inte använda Inger Näslunds ord om att det är skamligt att minska på biståndet och säga att det är skamligt att ni minskar på de arbetshandikappade och på dem som får studiemedel, men jag hade tyckt att det var rättvist om ni hade pekat på vad ni ville göra. Inger Näslund sade själv att de prioriteringar man gör i fråga om besparingar är avslöjande för ett partis ideologi. Vänsterpartiet finansierar det mesta med skattehöjningar - 14 miljarder. Man kan diskutera om skattehöjningar är ett bra sätt att få ordning på landets finanser. Jag delar inte den uppfattningen. När man tittar på Miljöpartiet är det litet svårare att få fram ett tydligt mönster, men ni vill i alla fall minska på det civila och militära försvaret med 2 I en diskussion om utgiftsramar måste de olika politiska prioriteringarna redovisas och ställas mot varandra. Det är saneringen av Sveriges finanser det handlar om och hur vi bäst disponerar minskade statliga medel. Ibland kan det kännas som om det finns ett behov av att leka julafton även när det gäller biståndet. Det kanske dock är litet tidigt att göra det i november, om man skärskådar vad som står i motionerna.

Herr talman! Jag skall ta upp ett par av de kommentarer som rör sådant som jag har sagt. När det gäller nedskärningen av biståndet får Nils T Svensson det att låta som om denna inte påverkar verksamheten eftersom det finns reserver att ta till. Det är väl ändå en sanning med modifikation. Om vi kan klara oss ett och kanske två år med reserver märks det kanske inte, men de åtaganden som vi har gjort och som reserverna ligger där för att betala kommer att påverkas. Där kommer nedskärningarna att tvingas fram om ett à två år. Det är alltså bara att skjuta problemet framför sig. Att det har blivit nedskärningar behöver man bara gå ut och fråga de enskilda organisationerna om, som har fått göra 20-procentiga neddragningar med allt vad det har inneburit. Samtidigt som man i många sammanhang hyllar de enskilda organisationernas effektiva arbete har dessa drabbats hårt. Det andra jag vill kommentera är det som Helena Nilsson och Nils T Svensson säger om att enprocentsmålet inte skulle vara en fredad sektor - Nils T Svensson uttryckte sig så. Men då har man missat hela tanken bakom det som dessa herrar diskuterade för 20 år sedan. Det man ville åstadkomma var att när budgetmanglingen satte i gång i Finansdepartementet skulle 1 % - i det fallet av BNP, senare av BNI - allokeras till bistånd. Det skulle vara en skyddad sektor. Det är där som skiftet har skett: i tanken. Såsom i det fallet Torsten Bengtson sade fick man från Centerns sida hela tiden driva Socialdemokraterna framför sig. Nu har Centern fallit in i samma trall.
Herr talman! Först vill jag till Göran Lennmarker säga att när ni från moderat håll lyfter fram bristerna i biståndet, hur korruption och ett överdrivet biståndsanslag har fördärvat situationen, tas ju det till intäkt för att man kan sänka anslagen. Ni talar över huvud taget inte om att ni själva, när vi nu har de här insikterna, skulle kunna bidra till att på ett mer effektivt sätt, med mer medel, se till att fler människor får tillgång till bra utbildning, vatten, god hälsa osv. Ni försvarar det som har varit fel i biståndet på det viset, tycker jag. Om vi sedan går vidare säger Nils T Svensson att vi inte skall tappa proportionerna, eftersom det finns vissa positiva faktorer som gör att pengarna är mer värda osv. Jag tror inte att någon av oss har tappat proportionerna här. Däremot är vi fortfarande oerhört upprörda och tänker fortsätta att vara det tills biståndet kan gå upp igen. Biståndet utgör ändå en försvinnande liten del när det gäller att rätta till orättvisorna mellan fattiga och rika i världen. Då tycker jag att det är svårt att tala om att tappa proportionerna. Det handlar ju om mindre utbetalningar. Nils T Svensson måste ändå stå för det som regeringen går ut med, efter ni i den socialdemokratiska majoriteten har accepterat dessa nedskärningsförslag. Helena Nilsson beklagar åtminstone djupt dessa nedskärningar. Det är i alla fall smakfullt, tycker jag, att man inser att det här får konsekvenser. Däremot är det mycket sorgligt att Centerpartiet har medverkat till detta. Jag förstår inte att ni inte har använt er kraft i förhandlingarna med Socialdemokraterna till att stå på er på det här området. Jag vill också säga att Vänsterpartiet inte har finansierat sina ökningar till biståndet bara med skattehöjningar. Vi har minskningar till försvaret, och vi har också en fördelning inom skatteområdet. Det handlar inte alls enbart om att öka skatter.
Herr talman! Jag vill först säga till Helena Nilsson att jag i mitt inledande anförande talade om biståndet som säkerhetspolitiskt instrument. Jag sade då att detta måste leda till minskade försvarsutgifter och ökade biståndsanslag. Vi har alltså minskat på utgiftsområde 6 med 2,4 miljarder till förmån för utgiftsområde 20, miljö, och utgiftsområde 7, bistånd. Jag kan dock inte riktigt hålla med om att vi skulle ha dragit ned på civilförsvaret. Det är något som vi alltid har stött. När man har möjlighet att tala om sitt partis biståndsprogram, är det lockande att ta upp alla hjärtefrågor. Eftersom vi nu kom in på försvaret, skall jag i stället bara säga att vi tycker att den traditionella säkerhetspolitiken har förändrats i och med den nya, vidgade hotbilden och att de konfliktförebyggande åtgärderna har kommit ännu mer i fokus och lyfts fram mer än förut. Jag vill återigen betona biståndets betydelse som en investering för fred och stabilitet och som ett verktyg att arbeta med för att just förebygga konflikter. Det hindrar inte att biståndet rent generellt i första hand är en solidaritetsfråga.
Herr talman! Jag skulle först vilja säga några ord till om enprocentsmålet. Här talas om att det skall skäras ned över alla områden, att det inte finns några skyddade zoner. Jag tycker att det är ett hån att tala på det sättet, när det gäller människor som lever på en nivå som är så oerhört annorlunda att vi inte ens kan föreställa oss det. Där måste vi tala om skyddade zoner. Vi menar att hela idén med att ha olika utgiftsområden är att vi då har möjligheter att prioritera. Det är genom sina prioriteringar som man visar vad man anser är angeläget och vad man anser att man kan skära ned på. Jag vill säga att Centerpartiet, tillsammans med regeringen, även när det gäller budgeten - som drabbar svenska svaga grupper - har skurit ned på ett sätt som vi inte har kunnat ställa upp på. Det gäller pengar till kommunerna, där vi har anslagit 6,5 miljarder mer än vad Centern och Socialdemokraterna ger. Detta kommer människor som är sjuka, människor som behöver äldrevård och skolor till godo ute i kommunerna. Det är alltså svaga grupper. Vi har också satsat mer på bostadsbidrag. När det gäller de arbetshandikappade, förstår jag inte alls vad Helena Nilsson menar. Socialdemokraterna och Centern har skurit ned, men vi har satsat 120 miljoner mer på arbetshandikappade, via Samhall. Vi har också låtit lönebidraget stå kvar. Jag förstår inte alls vad Helena Nilsson menar här. När det sedan kommer till antalet platser som Socialdemokraterna och Centern har anslagit för studerande, anser vi att siffrorna är orealistiska. Jag såg redan när jag satt i utbildningsutskottet att man kom med siffror som man sedan inte skulle kunna leva upp till. På det sättet går det också åt mindre studiemedel. Vi tror inte att ni kommer att kunna fylla de platserna.
Herr talman! Göran Lennmarkers intresse för Afrika och för att öka fattigdomsinriktningen av biståndet är bra, och vi får återkomma till den frågan. Det är bara synd att han företräder en politik som innebär ytterligare neddragningar av biståndet. Jag kan säga till K-G Biörsmark att de enskilda organisationerna som bekant inte har fått någon neddragning av sitt anslag för kommande budgetår, men vi återkommer till den diskussionen senare. Vad gäller enprocentsmålet, som både K-G Biörsmark och Ingrid Näslund tar upp, har vi sagt följande i utskottsbetänkandet: "Det är utskottets bestämda mening att en återgång till enprocentsnivån bör ske så snart det statsfinansiella läget så tillåter." Det har i den här debatten sagts mycket om Sveriges ekonomiska läge och om de saneringsprogram som har genomförts och lett fram till en ökning av biståndsramen med 76 miljoner kronor. Vi får inse vad som är realiteter. Det är det som det handlar om. Vi behöver inte använda tiden till att tala om vad som orsakade detta ekonomiska moras, men det är en sanning som vi har att utgå från. Då skall vi väl arbeta för det vi har uttalat i utskottet, nämligen att vi skall återgå till enprocentsnivån så fort det statsfinansiella läget tillåter det. Jag vill säga till Eva Zetterberg att det är bra att hon också inser att vi inte skall tappa proportionerna. Visst är det fråga om en neddragning av biståndet - det vet vi alla. Vi har fått vidta dessa åtgärder utan att någon egentligen i själ och hjärta vill göra det. Men i den situation som Sverige befinner sig i måste vi vidta dessa åtgärder. På det sättet kan jag naturligtvis tillmötesgå Eva Zetterberg, genom att beklaga nedskärningen, som självfallet kommer att ha sin betydelse på sikt. Jag vill också säga till K-G Biörsmark att vi nu klarar ett par år av övergång genom att det fanns reservationer.
Herr talman! Vi har talat om, och det står i betänkandet, att vi skall återupprätta enprocentsmålet när ekonomin så tillåter. Det finns då anledning att reflektera över en sak. Eftersom saneringen av statens finanser har skett på ett sådant sätt att det innebär att vi kanske - det ser ljust ut - kan få dem i balans redan 1998, är det angeläget att se att det kan vara ett startskott för arbetet för att återupprätta enprocentsmålet. Det kanske är där som jag kan förenas med K-G Biörsmark, om att vi får driva Socialdemokraterna framför oss, eftersom de inte har velat presentera en sådan plan nu. När det gäller budgeten tycker K-G Biörsmark att det skall vara en skyddad sektor. Verkligheten är den att regeringen måste samarbeta med ett parti, eller flera partier, för att få majoritet i riksdagen. Där har vi misslyckats med att upprätthålla biståndet. Men vi har också gjort den erfarenheten, som har antytts här, att när vi behöver göra besparingar för svenska folket på sådana områden som gäller gamla, barnfamiljer och handikappade, är det angeläget att visa att vi kan göra det även på biståndet, för att kunna få fortsatt stöd för biståndet, för en generös biståndspolitik. Det är klart att vi kan skilja oss åt beroende på vilka grupper vi representerar i denna riksdag, men jag har känt ett tryck från Centerpartiets väljare att också våga spara här, när vi går så djupt i den svenska ekonomin.

Herr talman! Det är riktigt, Nils T Svensson, att det i den budget som nu läggs inte blir några nedskärningar för enskilda organisationer. Men när frysningen ägde rum, som den socialdemokratiska regeringen gjorde när det gällde neddragning av biståndet, drabbades de enskilda organisationerna kraftigt. Göran Lennmarker får det att låta som om det var biståndet som hade gjort att vissa afrikanska länder inte har nått en så bra utveckling som vi hade hoppats. Jag menar att detta är en felsyn. Det var bristen på demokrati i dessa länder, ett fasthållande av ett enpartisystem, ett fasthållande av ett gammalt kommunistiskt system, som gjorde att de i decennier låste sig fast politiskt och därmed ekonomiskt. Det är inte biståndet som sådant som har tvingat dem till detta, utan det är deras eget val av politiskt system. Det är det som är orsaken. Nu ser vi hopp om detta. Då skall vi vara där och stötta med bistånd. Men det är klart att det var svårt att jobba med bistånd i en sådan politisk kultur. Men som tur är ser vi nu att det är på väg bort. Till Helena Nilsson vill jag ställa en rak fråga: Menar Helena Nilsson, som sade tidigare att den borgerliga regeringen hade lämnat efter sig ett budgetunderskott och att vi har ett budgetunderskott nu igen, att det är biståndet som har orsakat detta? Tror Helena Nilsson att det skulle vara möjligt att sanera svensk ekonomi utan att göra så kraftiga nedskärningar på biståndet som nu görs, eller är det omöjligt att sanera svensk ekonomi utan att skära ned biståndet? Jag menar att vi skulle kunna klara detta utan att skära i biståndet. Vad tror Helena Nilsson?
Herr talman! Göran Lennmarker är så vältalig om fattigdomsbekämpning och insatser i just södra Afrika att man nästan blir rörd, måste jag tillstå. Men problemet är ju att vi vet att moderaterna totalt sett vill sänka biståndet ytterligare, och att moderaterna över huvud taget inte har engagemanget vare sig för södra Afrika eller för det övriga biståndet. Det ser jag som ett allvarligt problem. Nils T Svensson och Helena Nilsson tar upp att utskottsmajoriteten vill återgå till enprocentsmålet så snart ekonomin detta tillåter. Men varför inte precisera. För andra reformer, andra återgångar, exempelvis a-kassan, har man gjort en tidsangivelse. Varför skulle inte detta vara möjligt för biståndet? Jag skall av tidsskäl inte upprepa de argument som förts fram av K-G Biörsmark, Ingrid Näslund och Bodil Francke Ohlsson om betydelsen av att återgå till enprocentsmålet. Vitsen med att vi har satt ett procenttak är ju att det inte skall påverkas av tillfälliga nedgångar i ekonomin. För Vänsterpartiet är det solklart, vi vill behålla enprocentsmålet. Vi tror att det går att öka. Och vi måste börja återgången nu, för att det inte skall bli så svårt. Precis som Helena Nilsson förde fram i ett tidigare anförande blir det oerhört svårt att göra en höjning till 1 % från ett år till ett annat, därför att sänkningen redan har varit av en sådan stor omfattning. Därför måste vi börja redan 1997 för att efter tre års tid vara tillbaka på enprocentsnivån. Det tycker jag att den internationella solidariteten kräver.
Herr talman! Tidningen Financial Times hade den 9 oktober en liten notis om att fattigdomen nu dödar fler människor i världen än konflikter och krig. Det är alltså viktigt med ett höjt bistånd just med anledning av fattigdomen, som så många har pratat om här. Många länder i Afrika och Asien har varit kolonier till stormakter. Men också andra länder, som inte har haft kolonier, har deltagit i att profitera och utnyttja länderna i tredje världen, länder som ofta haft stora naturtillgångar, t.ex. skogar och mineraler. Export och import mellan i-länder och u-länder har ofta gynnat industriländerna. Sett ur den synpunkten och ur synpunkten på den ökande fattigdomen i världen är 1 % av Sveriges bruttonationalprodukt till utvecklingssamarbete en liten summa, liksom om man sätter den i relation till den solidaritet och det stöd som vi faktiskt är skyldiga den fattigare delen av världen. Det skulle i dag handla om vår budget, och jag vill som avslutning säga: Återställ enprocentsmålet! Ta det första steget redan i denna budget, som fyra partier har föreslagit. Lägg upp en treårsplan, som två partier har föreslagit, och låt oss komma bort från skammens gräns.
Herr talman! Jag vill påpeka, för att det inte skall finnas några missförstånd på den punkten, att vi inte har någon annan syn när det gäller behovet att sanera svensk ekonomi än vad som har framkommit från flera partier. Vi har faktiskt sanerat med några miljarder mer än majoriteten har gjort. Vi har alltså inte kommit med höga siffror till biståndet på bekostnad av svensk ekonomi. Vi har heller inte gjort det på bekostnad av svaga grupper. Där har vi också gått längre än majoriteten: när det gäller att stödja äldre i äldrevården, när det gäller att stödja människor i fråga om sjukvård, när det gäller medicinkostnaderna, som nu blir en mycket tung post för många, när det gäller bostadsbidragen för de sämst ställda familjerna, när det gäller barnfamiljer med många barn. Vi har alltså inte gjort det på bekostnad av svaga grupper här i För att det skall finnas någon realism i vår strävan att komma upp till enprocentsmålet igen, måste vi börja återtåget redan nu. Därför har vi föreslagit siffror inte bara för 1997 utan också för 1998 och 1999. De visar att det är en kärv uppgift som vi har åtagit oss. Vi behöver alltså öka till drygt 2 miljarders tillskott 1998 i förhållande till regeringen och mer än 3 miljarder 1999. Därför skulle jag nog ha velat utmana både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att komma med siffror när det gäller de åren. Det kommer att kräva en hel del av oss. Därför tror vi inte att det är möjligt förrän kanske omkring år 2000 eller 2001. Men vi är naturligtvis gärna med på att det sker tidigare, om detta blir ekonomiskt möjligt. Sedan vill jag bara säga till Helena Nilsson att jag fortfarande inte vet vad hon menar när hon talar om att vi har skurit i resurserna till handikappade. Jag förstår att hon är felinformerad, för jag tror inte att hon ljuger.
Herr talman! När svensk ekonomi befann sig i sin värsta kris minskade värdet av det svenska biståndet med uppemot 30 %. Nu har kronkursen stärkts och det ger alltså ett utslag som är väldigt positivt för biståndsvolymen. Låt oss inte glömma detta. Det talas om enprocentsmålet. Vi står fast vid detta. Det har uttalats av utskottet, som kollegerna känner till, vid flera tillfällen under senare år. Vi uttalar det på nytt i det betänkande som skall komma i december månad. Då får vi återkomma till den här debatten. Vi har börjat återtåget. Ingrid Näslund sade att vi måste börja återtåget. Vi har börjat återtåget, nämligen genom att se till att Sveriges ekonomi har kommit i balans. Det saneringsprogram som har genomförts har gett oerhört fina resultat. Och det är första förutsättningen. Har vi inte balans i Sveriges ekonomi kommer det att skada biståndet också. Det är för mig den enkla sanningen.
Herr talman! Som jag sade inledningsvis i mitt huvudanförande är det bara kristdemokraterna som når upp till den nivå som biståndet har 1996. När det gäller kristdemokraternas finansiering är det uppenbarligen tryckfel. Under utgiftsområde 10 i budgetpropositionen, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp sparar kd 2 350 000 000. Jag beklagar att jag har använt de siffrorna om det är ett tryckfel. När det gäller studiestödet har Ingrid Näslund svarat att man går med på den besparingen. När det gäller Folkpartiet skulle jag vilja säga att det är värdefullt att K-G Biörsmark säger att vi klarar oss på reservationsanslagen ett två år att det inte ingriper i biståndet på annat sätt. Det kan låta som om Folkpartiet i sina förslag redan har uppnått enprocentsmålet. Så är det ju icke. Det är ett faktum att ni också sparar på biståndet i 1997 års budget genom att ni inte ens kommer upp i den nivå som Socialdemokraternas frysta anslag innebar 1996.

Herr talman! Under 1995 anmäldes i Sverige i genomsnitt ett brott var 30 sekund eller två brott i minuten. För första gången under 90-talet ökade antalet anmälda brott. Sammanlagt under året anmäldes 1 045 945 brott, vilket var långt ifrån alla brott som begicks. År 1995 var ett år då Sverige inte hade råd med trygghet. Av 1996 är inte långt kvar. Nästa år vid denna tid kommer vi att veta lika mycket om brottsutvecklingen i år som vi i dag vet om 1995. Hur mycket trygghet skall medborgarna få uppleva nästa år? Hur mycket trygghet har vi råd med? Det är just detta vi skall debattera och besluta i kväll. Senare års besparingar på rättsväsendet har medfört att framför allt polisen allvarligt försvagats. september i år finns 16 502. Det blir en minskning med 1 809. Även om hela minskningen inte kan förklaras med förtidiga pensionsavgångar eller som en direkt följd av antagningsstopp till Polishögskolan ger siffrorna en tydlig fingervisning om vad som håller på att hända. När polisen inte längre kan leva upp till de grundläggande krav som måste ställas får detta allvarliga konsekvenser för medborgarna och rättsväsendet i stort. Färre poliser leder till färre brottsutredningar som i sin tur leder till färre åtal. Antalet brottslingar som lagförs vid domstolarna minskar vilket i sin tur leder till färre brottslingar i fängelse. Under tiden tickar brottsanmälningarna in. De senaste tre budgetåren har polisen ålagts att spara 780 miljoner. I 1994/95 års budgetproposition uttalade regeringen att det genom fortsatt förändringsarbete skulle gå att bibehålla den operativa nivån. Drygt ett och ett halvt år senare kan vi konstatera att det inte gick. Antalet poliser har minskat. Ambitionen att bibehålla och förbättra den operativa nivån har inte kunnat upprätthållas. Den fortsatta utbyggnaden av närpolisverksamheten har på flera håll stannat av. Opåverkad av detta fullföljer regeringen sina besparingar på rättsväsendet. 1 miljard kommer att ha sparats in fram till utgången av 1998. Den återstående delen av besparingen, 630 miljoner, skall sparas in under kommande två budgetår, varav totalt 423 miljoner skall tas ut på kriminalvården. Enligt regeringen är detta fullt möjligt eftersom behovet av fängelseplatser har minskat till antalet, för vilket regeringen har ingen mindre än sig själv att tacka. I 1996/97 års budget avstår regeringen från att spara på polisen. Ett besparingskrav på 55 miljoner aviseras däremot för 1998. Bakom regeringens till synes återhållsamma besparing döljer sig emellertid en betydligt större. Sedan maj i år är Sverige observatör i Schengen med siktet inställt på fullvärdigt medlemskap i bästa fall redan under 1998. Regeringen berör emellertid inte Schengensamarbetet med ett ord, trots att regeringen i likhet med oss moderater tillmäter detta samarbete avgörande betydelse för den framtida brottsbekämpningen. Tystnaden kan bero på att Schengensamarbetet också är förenat med ökade kostnader för polisen. Enligt Rikspolisstyrelsen beräknas kostnaderna för 1997 uppgå till 100 miljoner, en kostnad som om den inte kompenseras måste tas ut på annan polisiär verksamhet. Med andra ord; regeringen gör en indirekt besparing på polisen med 100 miljoner. För att undvika ytterligare neddragningar inom polisen med allt vad det innebär i form av hotad rättstrygghet är det enligt vår uppfattning nödvändigt att kompensera polisen. Vi föreslår därför att 100 miljoner anslås till polisen för 1997. Härutöver föreslår vi att 25 miljoner avsätts till utbildning av 150 nya poliser fr.o.m. januari 1997. Det är hög tid att häva antagningsstoppet till Polishögskolan. I likhet med polisen befinner sig åklagarna i en ytterst bekymmersam situation. Samtidigt som åklagarväsendet skall ställas om till en ny organisation återstår att uppfylla tidigare rationaliseringskrav på 40 miljoner under 1997. Besparingen skall uppnås genom uppsägning av 190 kanslister. Detta innebär att åklagarna vid sidan om brottsutredandet även får åta sig att utföra de administrativa göromålen, vilket kan förväntas leda till att den som begår brott kommer att ha större chans att undslippa åtal. Det säger sig självt att om åklagarna skall kunna leva upp till regeringens övergripande mål för åklagarväsendet, nämligen att se till att den som begår brott också lagförs, måste åklagarväsendet förstärkas med ytterligare resurser. Till bilden hör att brottsligheten tenderar att bli alltmer komplicerad och resurskrävande. Inte minst gäller detta den ekonomiska brottsligheten. Vi föreslår därför att anslaget till åklagarväsendet höjs med Domstolarnas uppgift är inte begränsad till att medverka i arbetet med att uppfylla landets kriminalpolitiska mål. Domstolarna är kärnan i rättsstaten och utgör ytterst den enskilde medborgarens värn mot en stark statsmakt. I likhet med polis och åklagarväsendet tvingas domstolarna säga upp personal för att kunna leva upp till beslutade besparingar. Hela domstolsavdelningar har fått stänga eller har kraftigt reducerats. På underbemannade domstolar hinner man i dag inte med att döma av ärendena i en takt som är rimlig. Samtidigt har människors rätt att få sin sak prövad inom skälig tid nyligen tydliggjorts och bekräftats i svensk lagstiftning genom införlivandet av Vi vill förstärka domstolarna med 50 miljoner för att säkerställa en hög kvalitet på domstolarnas verksamhet. Resursförstärkningen möjliggörs genom att hämtningsförfarandet av åtalade som ingår i gruppen svårsökta personer effektiviseras. Inställda huvudförhandlingar tar i dag stora resurser i anspråk, och vi menar att dessa resurser måste komma domstolsväsendet till del på ett bättre sätt. Jag nämnde tidigare regeringens besparingar på kriminalvården. Vi moderater kan inte ställa oss bakom hela denna besparing. Det minskade antalet fängelsedomar kan inte åberopas som stöd för att minska antalet fängelseplatser. Tunga besparingar på polisen innebär att även övriga rättsväsendet drabbas. Någon sådan koppling gör emellertid inte regeringen. Tvärtom har regeringen valt att ta den mest allvarliga konsekvensen av tidigare besparingar på polisen till intäkt för att ålägga kriminalvården i princip hela Justitiedepartementets besparing. För att förhindra att svensk kriminalvård på felaktiga grunder monteras ned föreslår vi moderater att kriminalvården får ett 75 miljoner högre anslag för 1997. För 1998 föreslår vi en ytterligare förstärkning med 100 miljoner. Den ram för utgiftsområde fyra som kammaren skall besluta om bygger på en på pass allvarlig felbedömning av hur delarna inom rättsväsendet samverkar att det måste ifrågasättas om regeringens budgetförslag över huvud taget förtjänar att tas på allvar. Så snart polisen åter får de resurser som krävs för en effektiv brottsbekämpning kommer det verkliga resursbehovet för åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården att synliggöras. Bl.a. kommer behovet av antalet fängelseplatser att visa sig vara betydligt större än vad som i dag kan synas vara fallet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till moderaternas reservation nr 47 mom. 28.

Herr talman! Vi debatterar nu utgiftsramarna i utgiftsområde 4, rättsväsendet. Vänsterpartiet anser att rättsväsendet är en av de viktiga grunderna i samhället. Det gäller då ett domstolsväsende och ett rättsväsende som garanterar alla människors lika rätt och lika möjlighet att få sin sak riktigt prövad. Inom rättsväsendet ligger dessutom också kriminalvården, som är det yttersta instrument en stat kan använda för att skydda sina medborgare och för att straffa de medborgare som överträder de lagar och regler som samhället har. Det är också ett mycket specifikt ansvar som staten tar på sig som den dömande makten. Det handlar om vilket innehåll man ger och vilken syn man har på kriminalpolitiken, och det handlar om vilken syn man har på rättsväsendet. Vänsterpartiet anser att de besparingar som har gjorts inom rättsväsendet de senaste åren har varit nödvändiga i en tid då besparingar görs över hela samhället. Vänsterpartiet anser att man inte kan se rättsväsendet som en isolerad faktor i ett samhälle, utan rättsväsendet är den faktor som påverkas allra mest av samhällsutvecklingen. Herr talman! Som tidigare har sagts från denna talarstol ser vi nu av statistiken att brottsligheten och antalet anmälda brott ökar i Sverige. På det kan man svara på två sätt. Ett är givetvis att ge polisen mer resurser att beivra brotten och ta hand om de anmälningar som kommer in. Detta är också en mycket viktig del. Men man kan också ha ett vidare helhetsperspektiv. Vänsterpartiet har i sin övriga budget föreslagit pengar till kommuner, till riktade insatser på de områden där vi ser att utslagningen ökar mest. Vi vet att ett solidariskt samhälle, ett samhälle där människor inte blir utslagna och hamnar utanför, är ett samhälle som är brottsbekämpande. Man kan välja att satsa mer pengar på den repressiva delen för att svara på de problem vi har. Eller också kan man som vi i Vänsterpartiet välja att i stället satsa pengarna på det brottsförebyggande arbetet, att satsa pengarna ute i kommunerna, att satsa mer pengar på de människor som är mest utsatta och som är mest brottsbenägna. När man tittar på de olika yrkanden som har funnits inom det här området kan man tydligt se att det går en klar skiljelinje mellan de partier här i riksdagen som har en helhetssyn och som inte ser den repressiva delen som den som man måste satsa mest på för att kunna svara på den utveckling vi ser, och de partier som inte har en sådan helhetssyn. De förstnämnda satsar på en helhetssyn ur samhällsperspektiv, där man ser bekämpandet av den ökade arbetslösheten som en av de viktigaste uppgifterna även i ett brottsförebyggande arbete. När vi nu genomför förändringar inom domstolsväsendet och inom hela rättsväsendet är det också viktigt att förändringarna inte sker för snabbt. Även om vi har deltagit i besluten om förändringar känner vi i Vänsterpartiet en oro över att utvecklingen och förändringarna har gått snabbt och att vi har fått en väldig mängd inkörningsproblem, som har skapat problem i rättsväsendet. Men det löser vi inte med att skjuta till medel och öka utgiftsramarna på dessa områden. Det kan vi bara lösa med ökade insatser för att komma över inkörningsproblemen. Vi har också fått många signaler om att det minskade antalet poliser har orsakat stora problem. Tyvärr kan man ofta läsa i tidningarna hur polisen själv uttalar sig och säger att man inte klarar av att ta hand om cykelstölder, inbrott och andra uppgifter som man är ålagd av staten att sköta. Men å andra sidan säger företrädare för samma polisorganisation att det absolut inte är några problem för polisen att klara av ett OS - det har man organisation, resurser och personal för att klara. Herr talman! Jag måste ändå säga att jag finner det en smula märkligt att man kan ge så dubbla besked. Jag tror tyvärr inte bara att det handlar om resurser när närpolisverksamheten nu håller på att byggas ut. Det handlar också om inställningen hos hela polisväsendet till närpoliser. Det har funnits tendenser i vissa områden till att poliser tycker att närpoliser är lekpoliser. Att vara närpolis i närområdet utan att få sitta i radiobil och vara den tuffa typen av polis är inte lika attraktivt. Framför allt tror jag att det är det som har skapat de stora inkörningsproblemen. Det är anledningen till att närpolisverksamheten inte har byggts ut i den takt som skulle ha varit möjlig. Det kan vi inte heller lösa genom ytterligare medel. Däremot tror jag att vi kommer att få ut fler poliser som är anpassade till den nya organisationen inom polisen när den nya polisutbildningen kommer i gång. Givetvis kommer vi under ett par år att få tacklas med den gamla bilden av polisens uppgifter och de nya krav som vi politiker ställer på vår poliskår. Herr talman! Jag vill till sist titta på de rent konkreta sakfrågor där Vänsterpartiet har haft en annan åsikt än majoriteten och regeringen. Vänsterpartiet anser att man kan spara ytterligare 50 miljoner på Säpo. Säpo har en förhållandevis stor organisation med tanke på den politik, det läge, den säkerhetspolitik och den demokratiska tradition vi har i Sverige. Vi i Vänsterpartiet anser att man kan göra en ytterligare översyn och fundera ytterligare på om Säpos verksamhet skall vara kvar i den form den har i dag. Vi anser att det redan i dag är möjligt att göra en minskning på Säpo med 50 miljoner. Av dessa pengar vill vi använda 35 miljoner till kronofogden. Det finns ett 3-procentigt sparkrav på kronofogden. Vi anser att kronofogden är en mycket viktig del i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Även om det kommer en mängd åtgärder från regeringen när det gäller den ekonomiska brottsligheten i framtiden, är de inte i gång än. Därför anser vi i Vänsterpartiet att det är viktigt att man inte skär ned på kronofogden. Med det vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets yrkande i reservation 49, utgiftsområde 4.

Herr talman! Jag beklagar att justitieministern inte deltar i debatten. Vi i justitieutskottet får i våra debatter sällan, eller snarare aldrig, nöjet att debattera våra frågor med henne. De fackministrar som så önskade fick utrymme att delta i dagens debatter, men tyvärr blev det inte så. Det hade varit en tillgång. Rättsväsendet kan enligt Miljöpartiets synsätt inte ses som en sluten enhet, utan kräver en omvärldsanalys. Samhällen med stora sociala skillnader, s.k. tvåtredjedelssamhällen, genererar fler brott och konflikter. För Miljöpartiet är det viktigt att försöka förebygga brott genom att föra en rättvis fördelningspolitik och sträva efter att kunna garantera alla människor en grundtrygghet. Det är viktigt att samhällsplaneringen inriktas på integration genom bostadsbyggande, skolgång, social omsorg, hälso och sjukvård etc. och att människor uppmuntras till egna initiativ i bostadsområden, där de kan skapa gemensamma aktiviteter vad exempelvis gäller områdets skötsel, bytesringar, gemensamma fritidsaktiviteter osv., utan att bestraffas ekonomiskt med extra skatt. Att uppmuntra den sociala omsorgen bidrar till att man skapar ett vänligare samhälle. Miljöpartiet ger i sitt budgetförslag ökade resurser till kommunerna för att de skall kunna upprätthålla sina viktiga verksamheter inom de mjuka sektorerna. Förebyggande arbete som angår rättsväsendet, herr talman, är också att på daghem och skolor fånga upp de barn som av olika anledningar är i riskzonen för en kriminell utveckling eller på annat sätt har det svårt. Miljöpartiet har i utbildningsutskottet yrkat på 40 miljoner extra, som skall satsas på barn med läs och skrivsvårigheter - dyslexi. Det har visat sig att minst en tredjedel av de intagna på anstalterna har dessa problem. Det finns säkert en koppling mellan skolgången och hur deras liv har blivit. Barn med problem skall enligt Miljöpartiet få hjälp och stöd så tidigt som möjligt, men inte endast skolan kan axla detta ansvar. Det skall ske i samverkan med andra organisationer och myndigheter i samhället. Vi hör ofta att det är föräldrarna och i andra hand skolan som skall ta ansvaret. Vi måste kunna ställa upp för de föräldrar som varken orkar eller har möjlighet, för att förhindra att dessa barn hamnar inom rättsväsendet. Alla sektorer i samhället kapas och får göra inskränkningar - så även rättsväsendet. Miljöpartiet har accepterat regeringens ramanslag för området, men de mål för verksamheten som det finns en politisk samsyn om skall naturligtvis nås, eftersom ett fungerande rättsväsende är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle samt för den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Verksamheten inom rättsväsendet är av den karaktären att den skall vara en statlig angelägenhet. Det har utskottet enats om. Vi skrev det i vårt betänkande. Ändå har vi genomfört ett trendbrott genom att i utskottet bifalla förslaget att privata försäkringar skall täcka allmänna rättshjälpen. De personer som inte har men borde ha haft försäkringar får ingen hjälp om de hamnar i en rättstvist. Detta är, herr talman, ett trendbrott. Kraven är stora och förutsätter att erforderliga resurser avsätts. Det är oerhört viktigt hur dessa resurser används och att prioriteringar sker enligt de mål som uppsätts. Jag har nöjt mig med det ramanslag som finns för t.ex. polisen. Inom polisen har det skett en stor omorganisation. Närpolisen är något mycket positivt. Miljöpartiet har haft förslag med denna inriktning i sina program ända från början. Det är positivt att det brottsförebyggande arbetet sker i samverkan med andra organisationer och myndigheter, att närpoliserna är synliga i området och att de arbetar problemorienterat. När vi skulle få budgeten var jag litet rädd att man skulle föreslå ytterligare nedskärningar på polisen. Det var inte så. Jag kände mig styrkt av detta. Men vi har upptäckt att vi har blivit lurade genom att regeringen inte har redovisat vad Schengensamarbetet kostar. Vi får veta utanför förslaget att det kostar 100 miljoner. Själva budgetpropositionen är mycket svår att läsa. Jag vill, herr talman, att vi noterar detta. Jag får försöka få tag i anslagsframställningar från olika myndigheter för att verkligen kunna se vad pengarna går till. Detta har inte redovisats. Det betyder att det blir ytterligare nedskärningar på polisen. Var skall de göras? Det har vi inte heller fått redovisat. Är det närpolisen som skall bekosta Schengensamarbetet? Det är också märkligt att 100 miljoner tas ur budgeten redan nu. Vi har inte skrivit på Schengenavtalet ännu. Det sker den 19 december. Vi har framför allt inte fattat beslut i Sveriges riksdag. Miljöpartiet har flera gånger försökt att få en redovisning. Vi vill veta hur detta konkret skall gå till. Jag fick läsa i Polistidningen att arbetet hade börjat. Man visste vad som skulle ske konkret, men det har inte justitieutskottet fått veta. Vi har inte heller fått veta någonting om pengarna. Dessutom befarar vi att denna kostnad kan uppgå till 300 miljoner för 1998. Hur skall polisen klara detta? Jag har fått brev från polisstyrelsen i Göteborg om att de nu får avskeda civilanställda. Likadant har det varit i Stockholm. Det är detta som är min största anmärkning. Fastän jag tar ansvar för statens finanser och inte yrkar mer pengar till detta område, känner jag mig hjälplös i och med att jag inte kan bestämma hur pengarna skall användas. Jag hade inte tänkt att de skulle gå till Schengensamarbetet, kan jag säga. Det är inte bara Schengensamarbetet som leder till ökade kostnader utan också EU-avtalet i sig, därför att polisen har fått många fler uppgifter. Narkotikan och alkoholen flödar över gränserna. Tullen har fått skära ned och kan inte hålla samma bevakning som tidigare. Droger och alkohol har ju direkt koppling till kriminaliteten och till rättsväsendet. Polisen får också utreda och ta hand om den brottslighet som uppkommer inne i landet. Det är precis detta som man inom EU har velat. Men jag vet inte om det är en bra anpassning för Sverige. Vi befinner oss ju i yttergränserna. Den problematik med brottsligheten som finns i Frankrike, Beneluxländerna och Tyskland kan inte direkt överföras till vårt land. Men det är detta som sker nu och som vi får satsa pengar på. Frivården håller jag ögonen på, för det behövs stora resurser för att överta de personer som finns inom anstalterna. Det kostar pengar att göra den verksamheten effektiv och att göra det som vi har tänkt.

Fru talman! När det gäller rättsväsendet är det viktigt att se till helheten. Inget politikområde kan ses för sig. Familje-, utbildnings-, social och t.o.m. bostadspolitiken kan skapa förutsättningar för ett fungerande rättsväsende. I dag har rättsväsendet, jämfört med under 1950 talets början, sex gånger fler brott att hantera per år. Endast med gemensamma åtgärder kan den negativa utvecklingen vändas och antalet brott minska. I detta ligger också det faktum att alla parter skall kunna ta ansvar för sin uppgift. Lagstiftaren skall upprätta regler för vilka gärningar som samhället accepterar respektive inte accepterar. Upptäcks brister i rättssäkerheten, skall de rättas till. Polisen skall upprätthålla ordning, rycka ut när allmänheten behöver hjälp samt förebygga och beivra brott. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och avgöranden på ett rättssäkert och effektivt sätt, beakta allas likhet inför lagen samt iaktta en rättssäker saklighet och opartiskhet. Kriminalvården, slutligen, skall skapa förutsättningar för den dömdes återanpassning, inte i första hand vara en förvaringsplats. Med en helhetssyn och en insikt om allas specifika uppgift kan vi skapa ett rättssamhälle. Vi kristdemokrater har vad gäller rättsväsendet sagt nej till de allmänna neddragningar som regeringen har föreslagit i propositioner sedan valet 1994. Vår demokrati är beroende av att rättsväsendet kan verka i praktiken. I annat fall urholkas människors tilltro till rättssamhället och otryggheten breder ut sig. Regeringens förslag till ram för rättsväsendet innebär att kostnaderna skall minska med 630 miljoner kronor t.o.m. budgetåret 1998. Härav avser 300 miljoner kronor budgetåret 1997. Enligt regeringen drabbar detta främst kriminalvården och rättshjälpen. Men sanningen är att det görs omfattande besparingar även inom andra områden enligt tidigare fattade beslut. Inom polisväsendet och domstolarna sker neddragningar under innevarande budgetår. Inför 1998 och 1999 skriver regeringen rakt ut att även polisen, åklagarväsendet och rättshjälpen kommer att drabbas av ytterligare besparingar. Fru talman! För närvarande diskuteras hur vårt domstolsväsende skall vara uppbyggt i framtiden. Domstolsutredningen kommer i höst att lägga fram sitt förslag. Det främsta syftet är att effektivisera domstolarnas arbete och att spara ca 200 miljoner kronor. Domstolarnas framtida verksamhet är en angelägen fråga att ta upp. Givetvis skall inte utredningens arbete föregås, men oron är stor ute i landet, inte bara hos de anställda. Många är bekymrade över hur rättssäkerheten kommer att påverkas om tingsrätterna blir färre och vad som kommer att ske med de mindre städerna när den ena myndigheten efter den andra försvinner. En annan fråga som ställs är vad en stor omorganisation kommer att kosta. Domstolarna har i dag en stor arbetsbelastning. Samtidigt har domstolarna tvingats att säga upp icke ordinarie domare och att minska antalet tingsnotarier. Kristdemokraterna menar att en grundläggande förutsättning för domstolarnas verksamhet är att organisationen inte är underdimensionerad. Ärendehanteringen måste kunna fungera smidigt, annars kan rättssäkerheten inte längre garanteras. Om jag har förstått socialdemokraterna i utredningen rätt, vill de kraftigt minska antalet tingsrätter. Att minska antalet tingsrätter radikalt skulle enligt vår syn vara olyckligt. Vi anser att den folkliga förankringen kring domstolsväsendet är enormt viktig. Tingsrätterna måste ha en lokal förankring i kommunerna. Vi är också tveksamma till att man verkligen skulle uppnå några större besparingseffekter, eftersom det i så fall troligen skulle kräva fler tingsställen. Dessutom kommer resekostnaderna att öka för advokater och nämndemän m.fl. Man kan också anta att det blir ännu svårare att få vittnen att komma till en rättegång. Redan nu är detta ett stort problem, och skulle avstånden öka finns det risk att problemet förvärras ytterligare. Detta medför också med säkerhet att färre brott klaras upp. Fru talman! Närpolisreformen har inneburit ökade kostnader för polisen. Resurser för närpolisreformen har tagits från andra delar av polisens verksamhet. Mycket tyder på att resurser har tagits från bl.a. kvalificerade utredningar. Kristdemokraterna står bakom närpolisreformen, men den får inte drabba annan nödvändig polisiär verksamhet. Därför måste riksdagen se till att polisen får erforderliga resurser. Att minska resurserna, som regeringen har gjort, är en felaktig och farlig politik. Allmänhetens förtroende för polisens möjligheter att förebygga och bekämpa brott riskerar att urholkas. Sverige förhandlar för närvarande om medlemskap i Schengen. Syftet med Schengenavtalet är att skynda på avvecklandet av personkontroller inom EU. För Sveriges del innebär ett medlemskap i Schengen bl.a. ett krav på permanent kontroll vid våra internationella flygplatser. Vidare skall passagerare, resande inom EU och resande från tredje land, separeras från varandra. Detta kommer att ställa krav på en ny organisation och omfattande ombyggnationer. Enbart ombyggnaden av flygplatser kommer att kosta över 100 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för den utökade kontroll som tulltjänstemän och passpolis skall utföra. Resurser för planering och uppbyggnad av denna organisation måste tillföras polisen. Jag anser inte att regeringen har tagit hänsyn till de kostnader som åtaganden inom det internationella samarbetet medför. Sverige måste vara bättre rustat för att bekämpa internationell kriminalitet och narkotikahandel. Brottsligheten tenderar att bli alltmer organiserad och vittgrenad. Samhället måste svara upp mot detta genom bl.a. större samverkan mellan tull och polis, utvecklad och datoriserad polisiär underrättelsetjänst, gränsöverskridande polisiärt samarbete samt bättre gränskontroll. Fru talman! Vi kristdemokrater har i många sammanhang pekat på behovet av etik och moral i samhället. Det gäller såväl i skolan som på dagis. Det gäller på arbetsplatsen och i det offentliga livet. Vi måste långsiktigt inrikta oss på att förebygga brott. Det är ett svårt arbete där resultaten inte syns direkt. Men det är ett oerhört viktigt arbete. Om barn inte får lära sig vad som är rätt och fel, går det inte att kompensera, oavsett hur många poliser och domstolar vi än har. Alla måste få med sig en inre etisk kompass. Så skapar vi ett rättssamhälle där invånarna kan känna trygghet och framtidstro. Jag står bakom de reservationer som kristdemokraterna har i betänkandet men yrkar endast bifall till reservation nr 51.

Fru talman! Den socialdemokratiska kriminalpolitiken utgår från en humanistisk människosyn där frihet, jämlikhet och solidaritet är viktiga hörnstenar. Brottsligheten kränker dessa värden. Om vi inte lyckas i kampen mot brottsligheten riskerar vi att få ett samhälle där de som är starkast och mest hänsynslösa tar över. Bara genom att upprätthålla respekten för reglerna för vår samlevnad kan vi öka tryggheten och minska riskerna för att människor faller offer för brott. Lag och ordning är viktigt för att medborgarna skall kunna känna trygghet mot brott. Människor skall kunna gå trygga på gator och torg, känna sig säkra i sin närmiljö och få ha sin egendom i fred. Kvinnovåldet måste minska. Den grova våldsbrottsligheten måste bekämpas med kraft. Allt detta ställer naturligtvis krav på polisiära insatser och mycket annat som rättsväsendet har ett huvudansvar för. Men det gäller också att ha en genomtänkt och målmedveten strategi för det långsiktiga brottsförebyggande arbetet. Det brottsförebyggande program som regeringen antagit och som nu genomförs på bred front ute i kommunerna är en central del av den socialdemokratiska kriminalpolitiken. Men kampen mot brottsligheten är naturligtvis inte bara en uppgift för den snäva kriminalpolitiken utan i hög grad också en uppgift för välfärdspolitiken i sin helhet. Vad kommunerna gör påverkar i högsta grad brottsutvecklingen i framtiden. En typ av brottslighet som visat en oroväckande utveckling är den grova organiserade brottslighet som bedrivs i slutna subkulturer och innefattar såväl våldsbrottslighet och narkotikabrottslighet som ekonomisk kriminalitet, och som ofta har internationell anknytning. Den brottsligheten innebär ett hot mot rättsstatens fundament bl.a. genom att målsäganden och vittnen hotas. Till den brottsligheten hör mcbrottsligheten. Ett målmedvetet polisarbete och utökat internationellt samarbete, som det av regeringen initierade Schegenöverenskommelsen och Europol, samt en skärpt lagstiftning är några åtgärder som krävs på detta område. Förslag kommer att presenteras om bl.a. bättre skydd för vittnen och en utvidgning av polisens arbetsmetoder. Socialdemokraterna intar en oresonlig hållning gentemot den ekonomiska brottsligheten. Vi presenterade för drygt ett år sedan en strategi mot den ekonomiska brottsligheten. Sedan dess har regeringen initierat en rad förslag och utredningsinsatser som har och kommer att få stor betydelse för våra möjligheter att på ett effektivt sätt komma åt denna kriminalitet. Det är viktigt för tilltron till rättssamhället, för moral och etik i samhället och för att värna det solidariska välfärdssamhället. Vi kommer att fortsätta att successivt förstärka denna offensiv. Nästa år inrättas en ny ekobrottsmyndighet, och snart kommer en ny skattekriminal att inrättas. En rad förslag till lagändringar för att underlätta kampen mot den ekonomiska brottsligheten kommer att föreläggas riksdagen. Den socialdemokratiska kriminalpolitiken bygger på en helhetssyn. Det krävs såväl allmänna välfärdspolitiska insatser, tydliga brottsförebyggande åtgärder som mer specifika brottsbekämpande åtgärder för att vi skall bli framgångsrika i kampen mot brottsligheten. Det har i långa stycken funnits en bred politisk uppslutning bakom en sådan sammanhållen politik. Tyvärr måste jag konstatera att Moderaterna skiljer ut sig från denna kriminalpolitiska samsyn. Moderaternas kriminalpolitik kan snarast karaktäriseras som en ensidig betoning av hårdare tag och större resurser till polisväsendet. Trots moderaternas tal om ökad satsning på brottsförebyggande åtgärder har de i praktiken i huvudsak bara föreslagit insatser mot redan inträffad brottslighet. Den ensidiga moderata strategin syns tydligt i deras förslag till ekonomisk politik. Moderaterna har föreslagit att resurserna till rättsväsendet - företrädesvis resurserna till polisen - skall vara 2,5 % högre 1999 än vad regeringen föreslår. Samtidigt föreslår Moderaterna utöver regeringens förslag offentliga utgiftsnedskärningar med ytterligare 100 miljarder kronor till år 1999. Man vill minska stödet till barnfamiljerna med 2,5 miljard, stödet till de arbetslösa med över 7 miljarder och statsbidraget till kommunerna med 17,2 miljarder. Moderaterna vill också sänka kommunalskatten med i genomsnitt 1 kr och 50 öre. Det innebär att det totala skatteuttaget enligt Moderaterna skall sänkas till 40 % av bruttonationalprodukten. Det innebär minskade inkomster för stat, kommuner och landsting med total ungefär 250 miljarder kronor per år. Man får en bild av hur mycket detta är om man betänker att barnomsorgen i samtliga kommuner kostar 38 miljarder, grundskolan 47 miljarder, gymnasieskolan 19 miljarder, rättsväsendet 19 miljarder och hela Miljödepartementets budget 2 miljarder. Det är totalt hälften av vad dessa skatteminskningar som Moderaterna föreslår motsvarar. Det är det partiet, Michael Stjernström, som kd vill bilda regering tillsammans med och driva en helhetspolitik som minskar brottsligheten. Var och en kan förstå att den moderata politiken inte kan genomföras utan att vi får ett helt annat samhälle än det vi nu lever i. Det blir inte ett tryggare samhälle, inte heller mot brott. Moderaternas politik är en ofärdspolitik, en politik som dömer alltfler till utanförskap och otrygghet. I ett sådant samhälle kan inte ens dubbelt så många poliser som i dag och dubbelt så hårda straff som i dag minska brottsligheten. Erfarenheterna från andra länder som prövat det moderata receptet visar att vi i stället får ett hårt och brutalt samhällsklimat där alltfler känner sig otrygga. Fru talman! Jag har i detta inledningsanförande försökt att sätta in kriminalpolitiken i ett samhälleligt perspektiv. Det är inte mer av otrygghet och ökade skillnader i samhället utan ökad trygghet och minskade skillnader som behövs om vi skall kunna tränga tillbaks brottsligheten. Det ekonomiska utrymme som vi kan skapa genom den framgångsrika budgetsaneringen måste användas till att värna den generella välfärdspolitiken, att bekämpa arbetslösheten med kraft och att förbättra situationen för utsatta grupper. Det är bara på det viset som vi långsiktigt kan tränga tillbaka brottsligheten. Det är förmågan att se kriminalpolitiken i det sammanhanget som är avgörande om vi skall uppnå ett tryggt samhälle.

Fru talman! Kampen mot brottsligheten måste intensifieras på bred front. Det kräver, som många har sagt här tidigare, en helhetssyn. Från Centerns sida vill vi särskilt betona de brottsförebyggande insatserna. I detta ingår i första hand att varje människa utvecklas vad gäller etik och moral och kan skilja på rätt och fel, och mitt och ditt. Här har familjen och skolan en stor betydelse. Kommunen har ett ansvar att arbeta brottsförebyggande. Vi vill från centerhåll att varje kommun skall utarbeta lokala trygghetsplaner som kan minska brottsligheten och öka tryggheten och säkerheten för de enskilda. De rättsvårdande myndigheterna spelar en mycket viktig roll i kampen mot brottsligheten. Polisens arbete är av stor betydelse. Den förändring mot mer problemorienterat arbete som nu sker välkomnar vi. Vi vill att närpolisverksamheten skall utvecklas ytterligare. Det krävs ett effektivt domstolsväsende och en human kriminalvård med satsning på rehabilitering för att minska återfallsbrottsligheten. Centern kämpar för ett decentraliserat rättsväsende. Vi oroar oss väldigt mycket för den centralisering som nu pågår inom rättsväsendets område. Vi bekämpade centraliseringen av åklagarmyndigheterna. Nu finns det förslag på en ytterligare centralisering på kronofogdemyndigheterna. I fråga om detta kräver vi i första hand ett moratorium för att man skall se på helhetssynen innan man går in och som nu diskuterar en minskning innan utredningen är klar på området. Flera har berört Domstolsutredningen. Vi säger redan nu ifrån att vi inte vill ha en nedläggning av de mindre tingsrätterna. Vi menar att det inte innebär någon besparing på detta område. När det gäller behovet av poliser brukar vi fastställa antalet beroende på vilken ekonomi vi har. Det enda som vi säkert vet är att oavsett hur många poliser vi har kan enbart detta aldrig vara lösningen i fråga om kampen mot brotten, utan det som krävs är att alla tar sitt ansvar och tar del i det förebyggande arbetet. I detta arbete har naturligtvis också polisen ett ansvar. Det som vi också ser nu är att brottsligheten är internationell och att vi genom internationellt samarbete gemensamt kan bekämpa den stora grova ekonomiska brottsligheten, terrorismen och narkotikabrottsligheten. I fråga om domstolarna vill jag säga att såvitt vi har kunnat se är det nu färre inställda huvudförhandlingar vid de mindre tingsrätterna, vilket skulle tala för att det är dem som vi skall värna om i första hand. Vi vill bevara dessa mindre enheter, och vi tycker att det är så oerhört viktigt för den lokala förankringen. Vi ser också att det finns ökade resekostnader och ökade kostnader för inställda förhandlingar. Det är därför av största vikt att alla ifrågasätter de besparingar som skulle ske om man lägger ned de mindre tingsrätterna. När det gäller kriminalvården ser vi nu att satsningarna i första hand görs på de alternativa påföljderna. Det är något som vi från Centerns sida har kämpat för i många år. Vi ser också att det innebär att vi inte behöver så många fängelseplatser, att det finns besparingar att göra i kriminalvården och att det ligger i alla intresse att fortsätta utveckla de alternativa påföljderna. Med det anförda vill jag yrka bifall till majoritetens förslag till utgiftsramar under utgiftsområde 4.
Fru talman! Nu har samtliga företrädare för de partier som ställer sig bakom regeringens förslag till neddragningar utövat någon form av besvärjelseceremoni. Jag kan inte uppfatta det på något annat sätt. Det talas på olika sätt om att vi måste se kriminalpolitiken i ett helhetsperspektiv. Sedan är det vackra ord om att vi skall nå detta helhetsperspektiv. Jag trodde att bl.a. Socialdemokraterna har pläderat för detta under hela efterkrigstiden, men det har inte fungerat, eftersom det har skett en successiv ökning av kriminaliteten med undantag för de tre borgerliga åren 1991-1994. Men sedan har den ökat igen. Nej, vackra ord är inte det som ger människor trygghet, utan det är verkliga åtgärder som ger trygghet. Hur verkligheten ser ut, den verklighet som de som står bakom besparingarna tydligen inte har sett, kan man läsa i gårdagens Dagens Nyheter. Där beskriver man den krisartade situationen bl.a. på åklagarmyndigheten i Stockholm. Man talar om att bara i högen av strafförelägganden ligger drygt 2 000 ärenden som borde ha skrivits ut. Man talar om att runt 1 000 personer för närvarande väntar på besked av olika slag. Man säger tydligt att det beror på en kraftig neddragning. Plötsligt skulle 30 % av kanslipersonalen sägas upp. En kammaråklagare säger att det bara är att be till de högre makterna att det inte ligger något brännande hett i de högar av inkomna ärenden som man inte hinner gå igenom. Detta är verkligheten, och den borde de som står bakom besparingarna titta litet närmare på. Är det den tryggheten som svenska folket skall ha?

Fru talman! När man ser på ökningen av kriminaliteten, trots helhetssynen, och att det har varit en ökning under hela efterkrigstiden, måste man också se på vilken typ av samhälle vi har och vilken typ av brott som begås. Ju större prylsamhälle man har, desto fler brott begås. Det sker nu en ökad belastning hos åklagarna och polisen, vilket Gun Hellsvik och Moderaterna säger, och det talas om människors trygghet. Jag önskar också att Vänsterpartiet hade haft obegränsat med pengar, så att man hade kunnat sätta in resurser i dag. Men man måste ändå göra en avvägning. Man ser vad som händer ute i kommunerna när det sker nedskärningar. Man ser att just de unga människor som är mest benägna att begå brott är de som man sparar på. Antalet utslagna och hemlösa ökar, och dessa människor måste begå brott för att överleva. Då löser man inte dessa problem genom att ge åklagare eller polis mer medel. I dagsläget är det insatser som mer handlar om samhällsutvecklingen och den sociala välfärden som måste till för att stoppa den brottsutveckling som sker. När det gäller närpolisverksamheten, vilken är otroligt viktig och måste vidareutvecklas, måste man också inom polisen se om det verkligen är nya och dyra lokaler som man behöver i stället för att satsa pengarna på att ha personal anställd.
Fru talman! Till Gun Hellsvik, som angrep de partier som inte yrkade på ännu mer medel till det rättsliga området, vill jag bara säga att man kan vända på detta. Om det inte hade förekommit en förebyggande social politik, som vi väl ändå kan säga att vi har haft, hur skulle brottsstatistiken då ha sett ut? Vi kan ju se hur det ser ut i USA och Storbritannien. Där har man börjat bygga upp murar runt väletablerade människors områden, därför att brottsutvecklingen är sådan att de som har råd skyddar sig och de andra får leva utanför med stor kriminalitet och många brott. Det är ju inte på det sättet som vi vill ha det, så visst hänger det ihop. Men det måste finnas en skälig balans i det hela. Jag vänder mig nu till Lars-Erik Lövdén. Det gäller Schengen. Detta problemområde står mig nära. Är Schengensamarbetet värt de pengar som vi nu upptäckt att det kostar? Förr eller senare tar EU det steget. Det ingår ju där. När det nu talas om att sanera statens finanser och när vi i Miljöpartiet verkligen är berett att hjälpa till, skall vi då ta på oss ökade kostnader som drabbar rättsväsendet? Är det värt detta? Man pratar om värdet av fri rörlighet som den vi haft i Norden. Ja, en sådan har vi haft. Men vi har inte behövt bygga upp ett så gigantiskt kontrollsamhälle, utan vi har haft ett ordinärt polissamarbete. Jag förstår inte att man kan ge sig in i detta projekt när våra finanser ser ut som de gör.
Fru talman! I dag, när det görs stora neddragningar inte minst inom vården och omsorgen i kommunerna, används ofta argumentet att det handlar om neddragningar med bibehållen kvalitet. Samma argument framskymtar i utskottsmajoritetens text - det skall inte bli försämrad kvalitet. Jag tror inte på sådana resonemang. Majoriteten i justitieutskottet säger i sin skrivning att den ekonomiska brottsligheten är ett prioriterat område. Det tycker jag är mycket bra. Vi kristdemokrater har länge förordat en särskild ekobrottsmyndighet. Vi tycker att den bör vara utformad som det står i regeringens ekobrottsutredning, Ds 1996:1. Detta innebär att ekobrottsorganisationen bryts ut från polis och åklagarväsendet och att den blir en självständig organisation direkt under regeringen, på samma sätt som man organiserat detta i Danmark och Uppbyggnaden av verksamheten vid den här ekobrottsmyndigheten måste få de resurser som krävs, men resurser skall inte tas från övriga verksamheter inom rättsväsendet. Det skulle vara intressant att höra hur Socialdemokraterna ser på den frågan. Anser ni alltså att den här riksenheten mot ekonomisk brottslighet kan införas utan att resurser tas från övriga verksamheter?
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Nej. Det är klart att den nya ekobrottsmyndigheten måste ha resurser. 100 miljoner kronor är avsatta under Finansdepartementets anslag för ökade kontrollinsatser. En del av de pengarna måste naturligtvis användas till uppbyggandet av ekobrottsmyndigheten. Av Gun Hellsviks inlägg förstår jag nu att Moderaterna avvisar helhetsperspektivet. Det är anmärkningsvärt att här i kammaren höra det. I länder där man inte har bedrivit välfärdspolitik, där man inte har månat om de svaga grupperna, är brottsligheten de facto högre än vad som gäller i Sverige. Framför allt är den grova våldbrottsligheten betydligt högre. Det finns ett mycket klart samband mellan hur ett samhälle är uppbyggt och brottslighetens utveckling. Jag tycker att det är något magstarkt, för att inte säga genant, att använda brottsutvecklingen under 1995 som ett argument för att den socialdemokratiska kriminalpolitiken skulle vara misslyckad. Jag kan nämna - utan att använda detta som ett argument - att våldsbrottsligheten ökade mycket kraftigt under den tid då Gun Hellsvik var justitieminister. Jag beskyller inte Gun Hellsviks kriminalpolitik för att vara orsaken till att antalet våldtäkter mellan 1991 och 1994 ökade med 500. Det är för enkelt och vulgärt att föra debatten på det sättet. Fru talman! Som svar till alla dem som frågat om domstolsorganisationen vill jag säga följande. Domstolsutredningen är ännu inte klar med sitt arbete. Därför är det för tidigt att nu föra en debatt om den framtida domstolsorganisationen. Låt oss avvakta det betänkande som Domstolskommittén arbetar med för att därefter föra den diskussionen!
Fru talman! Jag vill betona en, som vi ser saken, inkonsekvens i tankegångarna på rättsväsendets område. Vi anser att man där handlar på ett riktigt sätt när det gäller polisens arbete och polisens sätt att arbeta samt hur man fördelar resurser och låter poliserna jobba som närpoliser ute. Det är ett decentraliserat arbetssätt. Men en majoritet i riksdagen har sedan beslutat att i stället centralisera t.ex. åklagarnas arbete. Därmed bryter man sönder det fantastiskt fina samarbete som vi i Centern menar är nödvändigt mellan polis och åklagare. Jag skulle vilja att man mycket nära följde upp hur det här arbetet blev. Jag har fått brev och samtal från åklagare som betonar att man nu "ligger på vägarna och kör". Olika åklagare får olika nya mål. Det samarbete som man tidigare hade med poliser som man kände på en viss ort är nu förstört eller försämrat. Därför betonar vi vikten av ett moratorium när det gäller ytterligare centraliseringar på rättsväsendets område, där vi har våra krav beträffande kronofogdemyndigheterna. Jag förstår Lars-Erik Lövdén när han säger: Visst, det finns en domstolsutredning, vars arbete vi senare skall debattera. Anledningen till att vi tar upp frågan i dag hänger samman med möjligheterna att genom den här debatten, och alla andra debatter, påtala att detta är något som vi inte tycker om. Vi vill inte ha ytterligare centralisering på detta område.
Fru talman! Det är intressant att lyssna på Ingbritt Irhammar när hon talar om behovet av decentralisering. Vi är helt överens i den frågan. Men Ingbritt Irhammar och Centerpartiet står ju helt och fullt bakom de socialdemokratiska besparingarna på rättsväsendets område, och därför kan jag icke ta detta resonemang på allvar. Lars-Erik Lövdén, vill man missförstå något, då gör man det! Är Lars-Erik Lövdén nöjd med den sdominerade kriminalpolitiken och dess resultat under efterkrigstiden? Socialdemokraterna har som utgångspunkt för sin kriminalpolitik något som låter väldigt bra: frihet, jämlikhet och solidaritet. Tydligen skall det ge en förklaring till förslagen om de omfattande nedläggningarna. Om det är utgångspunkten för kriminalpolitiken är det inte så konstigt att man inte kan acceptera att en del inte har frihet utan sätts i fängelse. Då gäller det naturligtvis att ha så få fängelser som möjligt. Fram till nu, från det att vi i morse kl. 09.00 började sammanträda, har över 1 000 människor anmält begångna brott. Hur kommer dessa 1 000 männniskor att bli bemötta? Vilka möjligheter finns det, med tanke på de omfattande besparingarna, att få dessa brott utredda? Vilken trygghet kommer de här människorna att kunna känna under 1997, med tanke på de omfattande besparingarna? Det är detta som är avgörande för den moderata kriminalpolitiken.

Fru talman! När det gäller kriminalvården och besparingarna inom denna är det ett resultat att vi kommer att införa andra påföljder, som inte är frihetsberövande. Tittar man historiskt på fängelset som institution, och detta gäller över hela världen, ser man att fängelsestraffet i sig har en tendens att alstra återfallsförbrytare. Har man suttit i fängelse mer än en gång ökar risken för återfall gång på gång. Därför är det oerhört viktigt också för det framtida samhället att titta på vilka metoder, vilka lösningar vi kan hitta i stället för fängelse som ger så dåligt resultat. Det kommet att ha stor betydelse för hur mycket resurser vi kommer att ha i rättsväsendet i framtiden. Jag delar Miljöpartiets ilska och förundran över de pengar som skall tas från polisen till Schegensamarbetet, som vi ännu inte har fattat något beslut om. Det har varit ett sätt att mörka de här pengarna och den besparingen hos polisen. Jag hoppas att Lars-Erik Lövdén kommer att ha något svar att ge på denna fråga. Man kan, som jag sade i mitt huvudanförande, se på frågan om rättsväsende på två sätt, och man kan möta brottslighet och kriminalitet på två sätt: antingen med ökade resurser till den repressiva delen eller genom att använda resurser till att få ett ökat solidariskt och jämställt samhälle. Gun Hellsvik undrade hur människor skall kunna känna trygghet med dessa besparingar. Jag undrar hur människor inom sjukvård, skola och de människor som blir beroende av samhället skall kunna känna sig trygga med de nedskärningar Moderaterna är beredda att göra.
Fru talman! Jag fick tyvärr inte något svar från Lars-Erik Lövdén. Han hade fyllt upp med det vanliga gnabbet från Moderaterna. Men jag hoppas få svar i nästa inlägg. Det talas också - något som jag har undrat över - om internationell brottslighet. Det förekommer hela tiden i vår diskussion. Men den har väl inte heller riktigt analyserats. Är den så mycket större än vår nationella brottsligheten? Är det en så stor skillnad att vi skall satsa alla våra resurser på den internationella brottsligheten, eller är det bara ett begrepp som vi har köpt från EU-samarbetet? Ibland undrar jag. När Moderaterna och Socialdemokraterna är eniga om någonting i sin heliga allians, då får vi inte diskutera de frågorna. Det är typiskt i fråga om Schengensamarbetet. Det är tyst, det sopas undan. Om det nu är så som Gun Hellsvik säger att 1 000 har anmält begångna brott i dag, hur kan vi i detta läge utöka vårt ansvarstagande till att bevaka våra yttre gränser till en så hög grad och bygga upp det här systemet? I en av de större Stockholmstidningarna står en platsannons från Rikspolisstyrelsen, som söker åtta nya projektledare till ett teknikcentrum som i första hand skall bemanna den av Schengensamarbetet och Europolsamarbetet föranledda avdelningen för ett nytt misstanke och belastningsregister. Om vi har en så stor brottslighet nationellt, varför satsar vi på detta? Jag måste svar av Lars-Erik Lövdén.
Fru talman! Sammantaget finns det en rad skäl till att rättsväsendet behöver mer resurser än vad regeringen har föreslagit för de närmaste åren. Rättssäkerheten kräver detta. Jag har nämnt dem i dag: oacceptabla neddragningar på domstolar och polis, en närpolisreform som ha stannat upp, att regeringen inte har tagit hänsyn till att de kostnader som internationella åtagande medför finns med i budgeten, att kampen mot ekonomisk brottslighet kräver mer resurser. Vår demokrati är beroende av att rättsväsendet fungerar. I annat fall urholkas människors tilltro till rättssamhället.
Fru talman! Jag skall ge Kia Andreasson ett svar när det gäller Schengensamarbetet. Regeringen har ännu inte definitivt tagit ställning till vilka resurser som behöver användas för Schengensamarbetet - det gäller framför allt resurserna för 1998. Däremot har Rikspolisstyrelsen begärt medel på en viss nivå för Det är alldeles klart att den internationella brottsligheten har ökat och blivit allvarligare. Det gäller inte bara den ekonomiska internationella brottsligheten utan i hög grad även narkotikabrottsligheten, våldsbrottsligheten, vapenhanteringen, riskerna för smuggling från öststatssidan av massförstörelsevapen. Sverige måste delta i det internationella polissamarbetet för att vi skall ha en möjlighet att möta den grova brottsligheten. Det är det perspektivet man måste ha. Av de totala polisresurser som vi har till förfogande i landet i dag, 11 miljarder kronor, är det ändå en försvinnande liten del som i dag satsas på det internationella samarbetet för att möta den internationella grova brottsligheten. Så några ord om polissituationen eftersom den frågan varit föremål för diskussion i dag. Det finns i dag 17 300 poliser. Det är 600 fler än vad Gun Hellsvik i sin första budget som justitieminister angav som mål för antalet poliser. Det finns också, och det har Riksrevisionsverket senast i dagarna påpekat, utrymme för en betydande rationalisering inom polisväsendet. Vi kan helt enkelt få ut mer direkt polisarbete av de 11 miljarder kronor som vi i dag satsar på polisväsendet. Låt oss ta vara på den möjligheten att göra rationaliseringar och effektiviseringar, så att vi får ut mer av de 11 miljarderna i form av direkt polisverksamhet på fältet.
Fru talman! Till Gun Hellsvik vill jag säga att det inte bara är fråga om hur stora eller små resurser vi ger till områden. Det är framför allt fråga om hur man använder resurserna. Det är här vi från Centerns sida ifrågasätter om det över huvud taget blir någon besparing med de centraliseringar som sker. Inom domstolsväsendet har inte vi accepterat de besparingsberäkningar som gjorts från olika håll med olika siffror när det gäller att centralisera och ta bort de små tingsrätterna. Vi menar att det äts upp av resekostnader, inställda mål, ineffektivitet, ökade lokalkostnader vid centralisering. Listan kan göras jättelång. Alltså vill vi i stället att resurserna skall användas effektivt på ett decentraliserat sätt. Det är det som kännetecknar Centerpartiets syn på dessa frågor.